Herr talman! Folkpartiet är motståndare till de kollektiva löntagarfonderna, vilket inte torde innebära någon större nyhet för kammarens ledamöter. Vi har snarare allteftersom tiden gått sedan december 1983, då beslutet fattades här i kammaren, styrkts i vår negativa inställning till fonderna, och vi anser att de bör avskaffas. Syftet med fonderna har skiftat snabbt utan att motiven blivit ett dugg hållbarare. De har inte inneburit vare sig ett stöd för den solidariska lönepolitiken, en dämpning av lönekostnadsutvecklingen, tryggare pensioner eller stärkt löntagarinflytande, för att nämna de tyngsta argumenten för fonderna. Vinstdelningsskatten skulle bli en engångsföretelse som skulle gälla några år och sedan avskaffas 1990. Det är bara det att man ju redan nu på flera håll talar om en fortsättning, låt vara under andra namn, men med samma inriktning och samma innehåll som nuvarande skatt. Det sägs bl.a. att antalet företag som berörs skulle minska med en tredjedel, men man tillägger för säkerhets skull att skattebortfallet blir relativt marginellt. Redan när lagen infördes pekade folkpartiet på flera av de olägenheter som socialdemokraterna först nu tycks ha upptäckt. Det är bara det att det även efter de föreslagna justeringarna finns många och stora brister kvar. Herr talman! I begreppet intressegemenskap ingår enligt propositionen att intressegemenskap alltid föreligger såväl när företagen tillhör samma koncern som när en fysisk person eller en grupp har direkt eller indirekt bestämmande inflytande över flera företag. Man pekar bl.a. på att en markering av begreppet faktiskt inflytande bör göras i lagtexten. För oss i folkpartiet förefaller det i detta sammanhang obegripligt att man i nästa avsnitt konstaterar att begreppet intressegemenskap inte skall vara lika avgörande i fråga om statlig och kommunal företagsamhet, där regeringen alltså vill medge betydligt förmånligare behandling när det gäller att tillgodoräkna sig det fasta fribeloppet. Enligt såväl departementschefen som utskottsmajoriteten är de statliga och kommunala företagen av, som man säger, annan karaktär än de privata. Det skulle vara intressant att få besked om vari denna karaktärsskillnad består när det gäller företagsamhet som i allt väsentligt konkurrerar med privat verksamhet på den allmänna marknaden. Denna fördel för statlig och kommunal verksamhet är ju ingenting annat än en ren snedvridning av konkurrensförhållandena till de offentliga företagens fördel, en fördel som t.o.m. majoriteten i utskottet faktiskt medger existerar, men som man ändå anser vara godtagbar. Vi i folkpartiet kan inte acceptera denna snedvridning, och jag yrkar därför bifall till reservation 3. Herr talman! När det gäller resultatutjämning inom koncerner har vi i folkpartiet i vår motion 1986/87:Sk106 föreslagit att moderbolaget borde tillåtas väga in övriga koncernbolags positiva och negativa underlag för vinstdelningsskatten, så att det blir en gemensam vinstberäkning för koncernföretagen även när det gäller underlag för vinstdelningsskatteberäkningen. Problemet är ju att det i dag inte är neutralitet när det gäller framtagande av underlag för inkomstskatten och vinstdelningsskatten. På inkomstskattesidan är reglerna neutrala, oavsett om det handlar om ett bolag eller flera koncernbolag, medan på vinstdelningsskattesidan beskattningsunderlaget ju korrigeras med hänsyn till inflationseffekterna. Detta vill man nu i propositionen komma till rätta med genom förslaget om återläggning, dvs. att man helt eller delvis skall kunna bortse från koncernbidrag, dock med det viktiga undantaget att återläggning ej tillåts, om mottagaren fått göra avdrag för utgivet koncernbidrag, s.k. slussning. Herr talman! Detta undantag för slussning innebär, som vi ser det, att konkurrensneutraliteten inte kan upprätthållas. Slussning kan t.ex. innebära att moderbolaget tar emot samtliga koncernbidrag, som sedan fördelas på de bolag som har behov av bidrag. Det är att märka att departementschefen i propositionen medger att de nuvarande reglerna är otillräckliga när det gäller utjämning inom koncerner. Det är då givetvis att beklaga att varken departementschefen eller utskottsmajoriteten har ansett sig kunna ta steget ända ut för att skapa full konkurrensneutralitet mellan olika företagsformer. När det gäller ikraftträdandet av resultatutjämningsreglerna har folkpartiet tillsammans med moderata samlingspartiet i reservation 5 föreslagit att reglerna bör få tillämpas fr.o.m. 1987 års taxering. Jag yrkar bifall till reservation 5. Herr talman! I utskottets betänkande behandlas även en moderat motion med begäran av översyn av reglerna för kursförluster och kursvinster på lån utomlands. Eftersom även folkpartiet anser att olikformigheten härvidlag är påtaglig, ber jag att få yrka bifall till reservation 6. Herr talman! Jag vill sammanfatta mina yrkanden i detta ärende. Jag yrkar i första hand bifall till reservation 1 och i andra hand bifall till reservationerna 3, 4, och 5. Dessutom yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1986/87:7 behandlas frågan om ändring av reglerna för uttag av vinstdelningsskatt. Vinstdelningsskatten är en krånglig och orättvis skatt, som drabbar företagare utan hänsyn till deras bärkraft. Centern har starkt motsatt sig införandet av denna skatt, framför allt på grund av dess sammankoppling med löntagarfonderna. Vi vidhåller vår uppfattning och anser att löntagarfonderna snarast bör avvecklas. Ett viktigt steg i denna riktning är ett avskaffande av vinstdelningsskatten. Redan vid införandet av vinstdelningsskatten kritiserade centern den ytterst komplicerade modell som regeringen har valt. Detta har medfört en orimlig arbetsbörda för såväl företag som taxeringsmyndigheter. Skattereglerna strider mot regeringens ofta uttalade uppfattning att det är nödvändigt med en förenkling av deklarationsoch kontrollsystemet. I stället har man här konstruerat ett mycket krångligt och komplicerat system. Vinstdelningsskatten är inte konkurrensneutral. Den har olika effekter beroende på vilka slag av tillgångar som dominerar i ett företag. Företag med stort inslag av byggnader och markanläggningar drabbas hårt jämfört med företag som har stora inventarietillgångar, detta bl.a. på grund av att ett belopp motsvarande inflationen på nominella skulder kommer att betraktas som intäkt, samtidigt som avskrivningarna för byggnadsinvesteringar blir obetydliga. Nu föreslår regeringen en del ändringar, vilka bekräftar att vår kritik vid införandet av denna skatt var berättigad. Vi sade då att det var ett slarvigt och illa genomtänkt förslag som framlagts. Regeringen föreslår en höjning av fribeloppet från 500 000 kr. till 1 milj.kr. Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi anser fortfarande att vinstdelningsskatten helt borde avskaffas. Då vi av bl.a. lagtekniska skäl nu inte kan yrka att vinstdelningsskatten avskaffas, föreslår vi i stället ett så högt fribelopp att samtliga företag undantas från skatten. Centern har också i motionen yrkat att — om vinstdelningsskatten skall vara kvar — privata och offentliga företag skall behandlas lika. Detta yrkande går utskottsmajoriteten emot. I centermotionen berörs även frågan om resultatutjämning inom koncerner och frågan om redovisning av pågående arbete. Trots att utskottsmajoriteten erkänner att dessa problem förekommer, är man inte beredd att göra något för att åstadkomma en förbättring. Man stannar vid det som är lättast — att hänvisa till en kommande översyn. Som jag sade i början av mitt anförande är detta en krånglig och orättvis skatt, som drabbar företagen utan större hänsyn till bärkraft. Centern vill inte ha — och har aldrig velat ha — en sådan skatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Frågan om vinstdelningsskatten har ju sitt ursprung i löntagarfonderna. Jag tänker inte här ta någon debatt om löntagarfonderna med de borgerliga ledamöterna; det finner jag ganska utsiktslöst. Möjligen skulle jag bara kunna säga, när det gäller den utformning som löntagarfonderna har i dag, att vi från vpk:s sida har uppfattningen att löntagarfonderna skulle vara mera långtgående och mera demokratiskt uppbyggda än de är i dag. Därmed nog sagt om löntagarfonderna. Förslaget till förenkling — som man nu i propositionen säger att en höjning av fribeloppet innebär — kan inte vi från vpk acceptera. I propositionen sägs att en höjning av fribeloppet från 500 000 kr. till 1 milj.kr. skulle vara till särskild nytta för små och expanderande företag med goda vinster. Skall vi följa detta resonemang, så kan vi naturligtvis fråga oss varför gränsen då skall sättas vid I miljon. Då kan man göra ungefär som de borgerliga ledamöterna vill och sätta gränsen vid 10 miljarder — eller t.o.m. 100 miljarder, som vissa motionärer har föreslagit. Det resonemang som regeringen för, och som utskottets majoritet har anslutit sig till, är alltså inte hållbart. Vi från vpk har gått emot det och hävdat att det fasta fribeloppet skall vara kvar vid 500 000 kr. Det är också den uppfattning som LO har anfört med anledning av remissomgång i ett tidigare skede. LO sade den gången i remissvaret att det är en truism att anföra att antalet berörda företag ökar mer än vad som motsvarar minskningen i skatteintäkter — det var nämligen ett av de argument som anfördes. Vidare sade LO att samma förhållande skulle inträffa om fribeloppet höjdes med ännu en miljon, ytterligare en, osv. Resonemanget i propositionen faller på sin egen orimlighet. Vi från vpk anser alltså att fribeloppet skall vara kvar vid 500 000 kr., och jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 7 behandlar propositionen om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m. I betänkandet behandlas också en motion av Knut Wachtmeister m.fl., angående regler om kursförluster och kursvinster på lån utomlands. Den översyn som nu görs av lagen om vinstdelningsskatt bygger på den erfarenhet och den kunskap som vunnits under de första årens handläggning. En sådan översyn, med syfte att förenkla och rätta till eventuella problem som genomförandet av ett nytt skattesystem kan medföra, utlovades redan vid vinstdelningsskattens genomförande. De förslag som nu läggs fram innebär förenklingar för såväl företag som taxeringsmyndigheter. Förslagen innebär i huvudsak: att begreppet intressegemenskap förtydligas både vad avser enskilt ägandeskap och när det gäller statlig eller kommunal företagsamhet i bolagsform, att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utökas och att omstrukturering mellan olika företag underlättas. Propositionen har föregåtts av en remissbehandling, varvid svaren i huvudsak varit positiva till de framförda förslagen. Men propositionen om vinstdelningsskatt har också gett upphov till en rad motioner, som i sin tur lett till ett antal reservationer i utskottets betänkande. Tyvärr måste jag konstatera att flertalet av motionärerna i allt väsentligt missat eller bortsett från sakinnehållet i propositionen. I stället för att innehålla kritisk granskning och konstruktiva förslag utmynnar ett flertal motioner i extrema krav på fribelopp på 10 eller 100 miljarder kronor. Genomförandet av sådana förslag skulle i praktiken helt avskaffa vinstdelningsskatten. Förslagen ligger därmed utanför ramen för vad vi har att behandla i detta betänkande. Herr talman! Jag kan inte se dessa motioner som ett seriöst inslag i en debatt om ett förslag som handlar om begränsade förändringar av närmast handläggningskaraktär. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan och skall i korthet kommentera de reservationer som fogats till betänkandet. I reservation nr 1 föreslår moderata samlingspartiet, centern och folkpartiet att det fasta fribeloppet höjs till 100 miljarder kronor. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt yrkar jag utan ytterligare kommentar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 yrkar vpk avslag på höjningen av det fasta fribeloppet till 1 milj.kr. Höjningen av fribeloppet ger en betydande förenklingsvinst för både taxeringsmyndigheter och företag genom att ett stort antal, företrädes vis mindre, företag inte längre kommer att beröras av vinstdelningsskatten. Det större fribeloppet ger också en välmotiverad skattelättnad åt företag i uppbyggnadsskedet och åt företag med stora fastighetsbestånd. Dessa företag har ofta en begränsad lönesumma i förhållande till sitt skatteunderlag och är därför beroende av ett väl avvägt fribelopp. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 yrkar utskottets borgerliga ledamöter att begreppet intressegemenskap skall ges samma tolkning för offentligt ägda företag som för privatägda. Intressegemenskap föreligger om företagen i huvudsak står under gemensam ledning. För offentliga företag gäller dessutom att företagens huvudsakliga verksamhet är av samma eller likartat slag för att intressegemenskap skall anses föreligga. Utskottets majoritet anser att denna särregel för offentligt ägda företag är välmotiverad. Offentlig företagsverksamhet bedrivs på andra grunder än den privata. Den skall i första hand ses som ett led i samhällets ansvar för att upprätthålla en allmännyttig samhällsservice och samhällsstruktur på skilda områden. För den kommunala verksamheten gäller dessutom att de kommunala företagen är underställda kommunallagens kompetensregler. Även lagrådet har vid sin granskning funnit att dessa skäl motiverar en särregel för de offentliga företagen. Med det här anförda yrkar jag avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 yrkar de borgerliga ledamöterna att rätten till återläggning av koncernbidrag även skall gälla för s.k. slussade bidrag. Enligt utskottets mening skulle ett sådant förfarande leda till administrativt merarbete och en utökad kontrollapparat i stället för den förenkling av skattesystemet som vi nu eftersträvar. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 4. I reservation nr 5 yrkar de borgerliga ledamöterna att regeln om återläggning av koncernbidrag skall få tillämpas fr.o.m. 1987 års taxering i stället för som utskottet förordat fr.o.m. 1988 års taxering. Utskottet finner emellertid inga skäl för ett retroaktivt ikraftträdande av återläggningsrätten, varför jag yrkar avslag på reservation nr 5. I reservation nr 6 yrkar moderata samlingspartiet och folkpartiet, i enlighet med Knut Wachtmeisters m.fl. motion, att riksdagen hos regeringen begär en översyn av lagstiftningen gällande den skattemässiga behandlingen av kursförluster och kursvinster på utlandslån. Yrkandet motiveras av det förhållandet att kursvinster resp. kursförluster är skattepliktiga resp. avdragsgilla i inkomstslaget inkomst av rörelse, medan motsvarande skattskyldighet/avdragsrätt inte föreligger vid andra inkomstslag. Utskottet anser i likhet med reservanterna att det är tveksamt om det går att finna en enhetlig lösning för alla de situationer där kursvinster eller kursförluster kan förekomma. Men utskottet finner inte att vad som förekommit i ärendet utgör tillräckliga skäl för att nu ta initiativ till en översyn av reglerna, utan utgår från att regeringen i lämpligt sammanhang överväger vad som kan göras på detta område. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 6 och än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Gunnar Nilsson menar att våra motioner icke var seriösa. Jag skulle vilja säga detsamma om lagstiftningen om vinstdelningsskatt, som vi vill ha bort. Den var icke heller seriös när den kom till, och man har icke gått seriöst till väga när man har velat rätta till felen. Skatten bygger på systemfel, och därför måste den avskaffas. Vårt sätt att motionera är alltså den enda seriösa lösningen när det hävdas att man av formella skäl inte direkt kan kräva ett avskaffande av vinstdelningsskatten. Efter vad jag har hört senare har man emellertid haft ett liknande ärende i bostadsutskottet, och i det fallet var det fullt möjligt att motionera på det sätt som vi hade önskat göra i det här ärendet. Jag besvärade mig också med att ta upp vad FAR hade sagt innan vinstdelningsskatten infördes. FAR visade att denna skatt strider mot grundläggande redovisningsprinciper och att man kommer att beskatta orealiserade vinster. Som gammal lärare i företagsekonomi måste jag säga att det är ett verkligt grundläggande brott mot god bokföringssed. Inflationsberäkningarna i vinstdelningsskatten är mycket egendomliga. Man har en halv inflationsjustering, dvs. man justerar på skuldsidan men inte på intäktssidan. Detta har skapat egendomliga problem i praktiken — det medger också departementschefen. Han medger att skatten på många punkter är dåligt konstruerad, men han drar inte den fullständiga slutsatsen och föreslår ett avskaffande. I stället höjer man fribeloppet från 500 000 till 1 milj.kr. Skatten brister också vad gäller kostnadsneutralitet, och det strider mot en grundläggande regel för all god beskattning. Fastighetsägande drabbas ofta, och som jag visade kan det leda till mycket konstiga situationer för företag om de äger fastigheter i stället för att hyra dem, t.ex. i hotellbranschen. År 1983 förutsatte departementschefen att man särskilt skulle studera bl.a. fastighetsbolag för att se vilka problem dessa har fått. Detta har inte gjorts i propositionen. Även detta tycker jag är oseriöst. Sedan konstaterar man helt klart att det i fråga om koncernbidrag finns ett systemfel, beroende på att bolagsskatten och vinstdelningsskatten bygger på helt olika principer och så att säga skär mot varandra. Jag tycker att när en lagstiftare har gjort en lag med grava systemfel finns det bara en sak att göra: att rätta till dem snarast möjligt. Därför är det ett ovillkorligt krav att förändringen härvidlag gäller redan fr.o.m. taxeringen 1987. Herr talman! Jag vidhåller bifall till mina reservationer. I botten ligger huvudreservationen 1, att vi vill avskaffa vinstdelningsskatten. I det här fallet har vi fått göra så att fribeloppet har satts så högt att inte ett enda företag i vårt land i framtiden skall drabbas av denna orättvisa skatt.
Herr talman! Det är ett nytt inslag i debatten att utskottets majoritetsrepresentanter skall bedöma vilka frågor som skall tas upp och vara föremål för prövning i utskottet. Motionerna är väckta, godkända och hänvisade till resp. utskott, och då anser jag det självklart att utskottet också måste behandla motionerna såsom de föreligger. Det gäller ju här frågan om fastställande av den nivå där vinstdelningsskatten skall utgå. Då må det vara riksdagens ledamöter förunnat att framföra förslag, var den gränsen skall gå. Vi har ansett att skatten inte skall finnas till, och då är det väl ganska naturligt att lägga gränsen på en sådan nivå att man får den effekt som vi anser vara den riktiga, nämligen att den inte drabbar någon alls. Jag måste säga att om det nu finns en vilja att diskutera sakinnehållet i motionerna, så borde man också kunna vara beredd att diskutera de orättvisor som skatten utan tvivel innebär. På den punkten har man emellertid varken denna gång eller tidigare varit beredd att ta upp en diskussion. Jag beklagar att man på socialdemokratiskt håll inte är beredd att göra en justering, när man ser vilka snedvridande effekter skatten kan få i den praktiska tillämpningen. Vidare har vi från oppositionens sida framfört krav på likabehandling av de offentligt ägda företagen och de privata. Inte heller på den punkten har vi mött någon förståelse från majoritetspartiets sida.
Herr talman! Jag har svårt att förstå indignationen över yrkandena i de borgerliga motionerna. Vi har ju tidigare i gemensamma partimotioner föreslagit att de kollektiva löntagarfonderna skall avskaffas, och vi har givetvis inte ändrat uppfattning i den frågan. Jag kan försäkra Gunnar Nilsson att åtminstone för folkpartiets del kan man förvänta sig en ny motion under den allmänna motionstiden med krav på att löntagarfonderna skall tas bort. Gunnar Nilsson kan vara lugn för att den kommer. När det gäller intressegemenskapen konstateras fortfarande att de statliga företagen har en annan karaktär. Problemet är bara att de statliga och kommunala företagen skall ut och konkurrera med de privata på en marknad där man förutsätter att konkurrens sker med en viss neutralitet. Man skall så att säga konkurrera på lika villkor. Vad gäller slussningen tycker jag att snedvridningen i reglerna framkom ganska tydligt när Industriförbundet uppvaktade utskottet. Den framgår också av en skrivelse som vi har fått från Industriförbundet, där man med praktiska exempel visar hur snett det blir mellan ett icke koncernbolag å ena sidan och ett koncernbolag å andra sidan — just beroende på förbudet mot slussning. Dessutom återgår man, såvitt jag förstår, beträffande koncernreglerna till vad som gällde före ändringen 1981, då förbudet mot slussning i fråga om inkomsttaxeringen togs bort. Vidare säger utskottet att Industriförbundets förslag är förenat med så stora administrativa svårigheter att det inte går att genomföra. Men det nuvarande systemet är förvisso redan behäftat med stor krånglighet. Vi vill ha samma regler för vinstdelningsskatten för inkomstskattetaxeringen i det här avseendet, och kan jag inte se några administrativa svårigheter med det.
Herr talman! Jag vill påminna om vad jag tidigare sagt, nämligen att det här förslaget varit ute på remiss. Även om kritik framförts, har remissvaren i huvudsak varit positiva. Jag tror att det hänger samman med de begränsade förändringar som föreslås i propositionen. Sedan något om Industriförbundets synpunkter på resultatutjämningen. Dels har man övervägt dessa synpunkter under arbetet med propositionen, dels hänvisar man till kommittén för reformerad företagsbeskattning, som jobbar med bl.a. dessa frågor. Men kommittén arbetar också med frågor om huruvida man vid företagsbeskattningen skall utgå från ett realt eller ett nominellt vinstbelopp. Det verkar som om de som berörs har en positiv syn på den saken. Herr talman! Det är uppenbarligen så, att Margit Gennser och övriga borgerliga ledamöter i utskottet hellre vill diskutera en avveckling av vinstdelningsskatten än en utveckling av densamma. Men den frågan står inte på dagordningen i dag och är inte heller föremål för behandling i detta betänkande. Därför uppmanar jag de borgerliga ledamöterna att återkomma till detta under den allmänna motionstiden. Sedan får vi ta upp frågan.
Herr talman! Man kan naturligtvis läsa remissyttranden på olika sätt. Om en sak är förfärligt dålig och sedan blir en aning bättre, kan man självfallet alltid utläsa någonting positivt av det. Vinstdelningsskatten är så dålig att den bör avskaffas. Att textmassan i förändringslagstiftningen ökar med 40 96 visar bara att det inte finns några utvecklingsmöjligheter när det gäller vinstdelningsskatten. Därför är det helt logiskt att säga att skatten måste bort. Det är det enda riktiga i en sådan här situation, och det är inte någonting som man skall hyckla med. Jag tror att Gunnar Nilsson tar fel ifall han tror att denna skatt kan utvecklas så, att den kommer att stå i överensstämmelse med de skatteprinciper som vi har och med den logiska uppbyggnad som det svenska skattesystemet en gång hade, men som — tyvärr — mer och mer har förötts under senare år på grund av lagstiftningen på detta område. Det är alldeles riktigt, som Gunnar Nilsson här säger, att vi kan återkomma till den här diskussionen i samband med behandlingen av de motioner som väcks under den allmänna motionstiden. Men jag försäkrar, herr Gunnar Nilsson, att vi i moderata samlingspartiet kommer att verka för att den här skatten skall avskaffas, eftersom den är oerhört dålig och orättvis.
Herr talman! Realbeskattningens effekter har ju belysts ganska så klart i den utredning som har gjorts i samband med den remissomgång som har varit. Nu ämnar man alltså besluta att införa delvis nya bestämmelser när det gäller vinstdelningsskatten — trots de klart negativa effekter, inte minst för nystartade företag, som realbeskattningen kommer att ha. Jag måste säga att det inte har framförts något starkt argument från Gunnar Nilssons sida.
Herr talman! Eftersom de borgerliga ledamöterna här endast vill tala om avveckling, finns det ingen större anledning att förlänga debatten. Men jag skulle ändå vilja kommentera en sak som togs upp här. Det gäller intressegemenskapen mellan och de särregler som gäller för statlig resp. kommunal verksamhet. Även lagrådet har vid sin granskning funnit att förslaget i fråga var motiverat och att det är en principiell skillnad mellan offentlig och privat företagsverksamhet. Den offentliga verksamheten är ett uttryck för det ansvar för samhällsstrukturen som stat och kommun har. Vidare är den kommunala verksamheten underställd kommunallagens kompetensregler, vilket innebär att kommunerna bara får utöva sådan företagsverksamhet som också kan bedrivas av en nämnd eller en styrelse. Man får inte heller göra någon vinst när det gäller den kommunala verksamheten. Jag tycker att det här föreligger en typisk skillnad som klart motiverar särregler för den kommunala verksamheten.
Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 9 om redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen m.m.

Herr talman! Långt om länge har regeringen upptäckt att våra kapitalskatter blivit rent orimligt höga. Det har behövts några uppseendeväckande åskådningsexempel för att socialdemokraterna skulle handla. Ett sådant exempel är det dödsbo som trots en behållning på ca 300 milj.kr. fick se hela kvarlåtenskapen, och mer därtill, försvinna i realisationsvinstskatt, omsättningsskatt och arvsskatt, varvid också kursförluster på de i dödsboet ingående aktierna bidrog. Andra exempel är de strömhopp av förmögenheter som har ägt rum till länder med en därmed rimligare kapitalbeskattning. Denna kapitalflykt är självfallet till skada för företagsamheten och därmed också för hela folkhushållet. Självfallet tycker vi moderater att det är positivt att det i propositionen nu föreslås sänkta skattesatser vid arv och gåva liksom ett höjt fritt grundbelopp. Det är också positivt att man föreslår att hänsyn skall tas till den latenta skatteskulden vid kapitalbeskattning av börsnoterade aktier och att 75 9o av det noterade värdet skall tas upp i stället för tidigare 100 96. Med det sagda som bakgrund går jag nu över till att redogöra för de reservationer där moderata namn förekommer. De tre borgerliga partierna är helt eniga om att det är totalt felaktigt att förmögenhetsbeskatta de tillgångar som produktivt arbetar i företagen, medan improduktiva placeringar i ädelstenar och annat slipper ifrån skatt. För att kunna betala den årliga förmögenhetsskatten måste ofta även den mindre företagaren ta ut så mycket ur sin rörelse att en i övrigt sund ekonomi på ganska kort tid kan hotas, och därmed också jobben. Det kan med fog också påpekas att hög marginalskatt och höga arbetsgivaravgifter i sig alldeles tillräckligt belastar familjeföretagen. Det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag bör inte förmögenhetsbeskattas. Inledningsvis nämnde jag att börsnoterade aktier vid kapitalbeskattning enligt propositionen skall tas upp till 75 26 av marknadsvärdet, något som länge gällt för fastigheter. I flera år har vi moderater motionerat om att man skulle ta hänsyn till den latenta skatteskulden. Den nu föreslagna sänkningen till 75 90 är ett steg i rätt riktning, men det är enligt vår uppfattning inte tillräckligt. 65 26 skulle vara riktigare, bl.a. med tanke på att denna sparform medför större risker för prisfall än vad som gäller för fastigheter och att aktiekurserna framåt årsskiftet har en tendens att dra sig uppåt. Speciellt för aktier som innehafts mindre än två år och där en reavinst alltså beskattas fullt ut är 65 96 högst motiverat. Denna reform bör, som vi framhåller i vår motion och reservation, träda i kraft vid 1987 års taxering vilket ursprungligen hade ställts i utsikt och inte ett år senare som nu föreslås i propositionen. Det i särklass mest negativa med propositionen är förslaget om ändrade regler för förmögenhetsbeskattning av OTC-aktier. Enligt nuvarande bestämmelser tas dessa aktier vid förmögenhetsbeskattning upp till 30 96 av substansvärdet. Avsikten är nu att de i stället skall tas upp till 30 96 av det noterade värdet, dvs. marknadsvärdet. Samma regler föreslås gälla vid arvsoch gåvobeskattning. Detta medför en lindring av dessa två skatter, som tidigare skulle beräknas efter marknadsvärdet utan någon reduktion. En ändring av beräkningsgrunderna från substansvärde till noterat värde medför en mycket kraftig höjning av förmögenhetsskatten för innehavare av aktier i OTC-bolag. Finansministern tillstår detta i propositionen och talar där om ”betydande höjning av förmögenhetsvärdet”. Litet tidigare i propositionen säger han sig vilja förhindra en ”allt för dramatisk höjning av förmögenhetsvärdena”. Här kan man med fog tala om dubbla budskap. Ett stort antal familjeföretag har under senare år introducerats på den s.k. OTC-listan, och därmed har aktierna blivit tillgängliga för andra än de ursprungliga ägarna. Detta har varit positivt och önskvärt både för familjeföretagens kapitalanskaffning och riskspridning och för börshandeln som sådan. Många gånger har förutsättningen för börsintroduktion varit att förmögenhetsskatten för aktierna inte nämnvärt skulle öka genom börsintroduktionen. Om aktierna hade varit kvar i familjeföretagarnas ägo hade de ju beskattats med 30 90 av substansvärdet. Förslaget i propositionen innebär väsentligt ändrade spelregler för OTC företagen och försämrar drastiskt de ekonomiska villkoren för många mindre och medelstora företagare. Den ryckighet som man länge har kunnat spåra i svensk skattelagstiftning under socialdemokratiskt styre har här ytterligare understrukits på ett olyckligt sätt. Det finns tvärtom all anledning att värna om den företagsamhet som är en viktig drivfjäder för välståndet i vårt land. Vad jag här har sagt om OTC-aktier gäller även med samma argument ej noterade aktier i börsbolag och OTC-bolag. Ett av skälen till att hushållens andel av den svenska aktiemarknaden har minskat ganska kraftigt är säkerligen vår internationellt sett utomordentligt höga beskattning av arv och också av gåva. Det nu föreliggande regerings förslaget är ett steg i rätt riktning men — liksom när det gällde värderingen av börsnoterade aktier — ett för litet steg. På sikt, och helst på ganska kort sikt, bör den svenska arvsoch gåvobeskattningen anpassas till den nivå som råder i våra nordiska grannländer. Detta är vi moderater inte ensamma om att tycka, utan liknande tankegångar har offentligt framförts från ledande socialdemokratiskt håll. Det skulle vara intressant att få veta om Anita Johansson delar denna av andra socialdemokrater framförda uppfattning. De skatteskalor som föreslås i reservation 8 är ett bättre steg på vägen mot den anpassning som jag nyss nämnde. Vad slutligen grundavdraget vid gåvobeskattning angår har det gåvoskattefria grundbeloppet under mycket lång tid legat stilla på 2 000 kr. per person. För det första är beloppet alldeles för lågt med tanke på pengavärdets fall och för det andra medför det en byråkrati som knappast ens är kostnadstäckande. Enligt nuvarande regler beskattas sålunda en gåva på 3 000 kr. med 60 kr., vilket knappast räcker till för att betala vad det kostar att handlägga beskattningen. Enligt vår uppfattning bör det skattefria grundbeloppet vid gåva höjas till 10 000 kr. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1,2,4,5,7, 8 och 11.

Herr talman! I den proposition som vi nu skall behandla föreslår regeringen vissa förändringar i värderingen av aktier när det gäller arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen. Dessutom föreslås vissa förändringar i arvsoch gåvoskatteskalan. Bakgrunden är att i de flesta andra jämförbara länder är arvsbeskattningen klart lägre än i vårt land. Som exempel kan nämnas att den högsta skattesatsen för make och barn i Danmark är 32 9e, i Norge 25 90 och i Finland 14 96. I Sverige är den 70 96. Den höga arvsbeskattningen i förening med värderingsreglerna för aktier som i dag inte tar hänsyn till den latenta skatteskulden, alltså reavinstbeskattningen vid försäljning av aktier, kan ge förödande resultat. Ett bra exempel på detta är fallet med kvarlåtenskapen efter Sally Kistner. Hon efterlämnade en förmögenhet som huvudsakligen bestod av aktier. Värdet på hennes förmögehet bestämdes av det värde aktierna hade dödsdagen. När sedan aktierna skulle säljas för att betala arvsskatt hade aktierna sjunkit i värde, vilket gjorde att vid försäljningen inbringade aktierna inte tillräckligt för att ens täcka reavinstskatt och arvsskatt. I propositionen föreslås nu att man skall ta hänsyn till den latenta skatteskulden genom att börsnoterade aktier skall värderas till 75 96 av det noterade värdet vid arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen. Detta står i paritet med att taxeringsvärdet för fastigheter utgör 75 96 av marknadsvärdet. Vi i folkpartiet menar att man inte kan jämföra fastigheter och aktier på detta sätt. På aktiemarknaden är kursfallsrisken betydande och dessutom sker regelmässigt en temporär uppgång av aktiekurserna vid varje årsskifte. Årsskifteskurserna ger därför en något överdriven bild av den verkliga förmögenhetssituationen. Detta gör att värderingen av aktier bör sättas något lägre procentuellt sett än beträffande fastigheter. Vår bedömning är därför att börsnoterade aktier skall värderas till 65 76 av marknadsvärdet. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Herr talman! Tidigare har taxeringsvärdet vid kapitalbeskattningen av OTC-aktier och andra inofficiellt noterade aktier varit 30 960 av substansvärdet vid förmögenhetsbeskattning och 30 20 av marknadsvärdet vid arvsoch gåvobeskattning. För icke noterade aktier i såväl börsbolag som OTC-bolag har taxeringsvärdet varit 30 20 av substansvärdet. I propositionen föreslås nu att alla noterade OTC-aktier och alla inofficiellt noterade aktier skall värderas till 30 26 av marknadsvärdet. Vidare föreslås att alla aktier i ett bolag i vilket något aktieslag är börsnoterat eller föremål för annan regelbunden notering skall tas upp till samma värde som de noterade aktierna. Detta förslag innebär en kraftig skärpning av kapitalbeskattningen. 1982 tillskapades den s.k. OTC-marknaden för aktier i små och medelstora företag för att dessa företag, som i huvudsak är familjeföretag, skulle kunna skaffa riskkapital på marknaden för fortsatt expansion. Introduktionen på OTC-marknaden skedde under förutsättningen att förmögenhetsbeskattningen inte skulle nämnvärt förändras. Mot den här bakgrunden är det oriktigt att nu ändra spelreglerna på sätt som sker. De föreslagna värderingsreglerna ändrar drastiskt de ekonomiska villkor som utgjort en mycket väsentlig förutsättning för introduktionen. Vi i folkpartiet föreslår i stället att nu gällande regler för förmögenhetsbeskattningen inte förändras. Samtidigt anser vi det motiverat att samma regler gäller vid arvsoch gåvobeskattningen som vid förmögenhetsbeskattningen. Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 7. Vid utformningen av förmögenhetsbeskattningen måste särskild hänsyn tas till de mindre företagen. Kombinationen av hög förmögenhetsskatt, hög marginalskatt och arbetsgivaravgifter tvingar ofta den mindre företagaren att ta ut betydande belopp ur rörelsen för att kunna betala sin förmögenhetsskatt. Vii folkpartiet menar att det är orimligt att på detta sätt beskatta maskiner, varor i lager och övriga tillgångar i företagen som skapar sysselsättning, arbetstrygghet och ökad produktion. Vi har därför föreslagit att förmögenhetsbeskattning på arbetande kapital i mindre företag skall slopas. Jag yrkar bifall till reservation 1. Herr talman! I propositionen föreslår regeringen att det skattefria grundavdraget vid arvsbeskattningen för efterlevande maka och barn fördubblas till 100 000 resp. 50 000 kr. Vidare föreslås en sänkning av de högsta skattesatserna vid arvsoch gåvobeskattningen så att skatteuttaget begränsas enligt förslaget till 60 26 i klass I och 65 926 i klass II. Inriktningen på denna reform är välkommen. Det gåvoskattefria beloppet har varit nominellt oförändrat under flera decennier. Det är alltjämt 2 000 kr. per person. I skiktet närmast 2 000 kr. blir skatteintäkterna inte ens tillräckliga för att täcka kostnaderna för skattens handläggning och indrivning. Vi i folkpartiet anser därför att grundavdraget bör höjas från 2 000 kr. till 10 000 kr. Jag yrkar här bifall till reservation 11. Finansministern uttalade i våras att de lättnader i förmögenhetsbeskattningen när det gäller börsnoterade aktier som nu föreslås skulle träda i kraft redan under innevarande år. Propositionen har visserligen kommit sent, men för vår del anser vi att det inte finns någon anledning att skjuta upp ikraftträdandet. Vi menar att värderingsreglerna för börsaktier borde träda i kraft redan vid 1987 års taxering. Jag yrkar här bifall till reservation 4. Avslutningsvis vill jag sammanfatta: Folkpartiet yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5, 7 och 11.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 12 behandlas proposition nr 54 om värderingen av aktier vid kapitalbeskattningen. I propositionen föreslås att aktierna skall värderas till 75 90 av det noterade värdet. För OTC-aktier och andra inofficiellt noterade aktier föreslås en värdering till 30 96 av det noterade värdet. Reglerna skall gälla såväl vid arvsoch gåvobeskattningen som vid förmögenhetsbeskattningen. Vidare föreslås vissa justeringar av arvsskattereglerna vad gäller de högsta skattesatserna samt en fördubbling av grundavdragen för maka och barn. Däremot sker ingen förändring av grundavdraget vid gåvobeskattningen. Propositionens av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslag innebär en direkt höjning av skattesatsen med 4 procentenheter på gåvor upp till 50 000 kr. Detta är en höjning av skattesatsen med 65 96 — en höjning som är både orättvis och utmanande. Har socialdemokraterna totalt slopat sitt intresse för vanliga enkla människor? Jag har full förståelse för regeringens förslag till sänkning av skattesatsen i den högsta gruppen. Fall har förekommit de senaste åren som nära nog har tvingat regeringen att vidta denna åtgärd. Britta Bjelle har här direkt refererat ett av de fall som naturligtvis medverkar till att regeringen nu tvingats vidta åtgärder — som är önskvärda och som vi ser med tillfredsställelse. Men det är beklämmande att man inte har kunnat göra en liknande justering i alla grupper. Och det är verkligen utmanande att i denna situation höja uttaget vid gåvor upp till 50 000 kr. med 65 96. I en motion från centern begärde vi att skattesatsen i det lägsta skiktet skulle hållas oförändrad — märk väl, inte annat än att den skulle hållas oförändrad — men socialdemokraterna i utskottet ville inte ta någon hänsyn till motionen utan ställde sig helt bakom propositionens förslag. Är det verkligen socialdemokraternas nya linje att höja skatten för dem som har minst? Samma ställningstagande gjordes ju i våras, när inkomstskatten fastställdes för 1987-1988. Höjt skatteuttag i lägsta inkomstskiktet och dessutom en grundskatt i botten på 100 kr. Även detta är ett förvånansvärt ställningstagande, enligt min mening. Också på en annan punkt är utskottsmajoriteten ganska utmanande. I en centermotion yrkas att arbetande kapital i företagen inte skall beskattas. Utskottets majoritet går emot förslaget och hänvisar till praxis att pågående utredning skall avvaktas innan ställning tas i denna fråga. Men jag förvånas över att utskottsmajoriteten i nästa mening går åt rakt motsatt håll och säger att ändringen i den riktning som motionärerna nu förespråkar inte bör ifrågakomma. Det är verkligen förvånansvärt — först uttalar man att man skall avvakta utredningsresultat, i nästa ögonblick uttalar man en bestämd uppfattning om i vilken riktning man skall gå. Det är föga konsekvent! I reservation 1 yrkar vi bifall till yrkandet i centermotionen att det arbetande kapitalet i företagen inte skall beskattas. Genom introduktionen av den s.k. OTC-marknaden har familjeföretag fått utökade möjligheter att skaffa riskkapital på marknaden. Vid introduktionen av ett företag förutsätts ofta att de ursprungliga ägarna behåller ägarmajoriteten för att garantera en långsiktig ägarsituation. Nya röstsvaga aktier noteras ofta på OTC-marknaden samtidigt som de röststarka bibehålls av ägaren och därför ej noteras. Propositionens förslag innebär att icke-noterade aktier i OTC-bolag värderas till 30 Zo av marknadsvärdet i stället för dagens 30 26 av substansvärdet vid arvsoch gåvobeskattning. Marknadsvärdet är för OTC-bolag i genomsnitt tio gånger så högt som substansvärdet. En effekt av förslaget blir därför att generationsskiften i dessa bolag kommer att avsevärt försvåras. Reglerna innebär i klartext att arvsoch gåvoskatt tiodubblas jämfört med i dag. Detta blir förmodligen för många företagare en alltför stor börda. Det kan bedömas som ganska säkert att många tvingas att sälja ut hela eller delar av sitt företag. Vi anser inte att detta förslag är rimligt och yrkar att icke-noterade aktier i OTC-bolag — oftast de ursprungliga ägaraktierna — även fortsättningsvis beskattas för 30 26 av substansvärdet vid arvsoch gåvobeskattning. — Detta begärs i reservation 5, som jag yrkar bifall till. Till sist ytterligare några ord om gåvobeskattningen. Grundavdraget är här 2 000 kr., ett belopp som har stått oförändrat i flera decennier och därmed kraftigt urholkats av inflationen. Skulle fribeloppet ha bibehållits i oförändrat värde skulle det i dag ha varit 12 000 kr. I centermotionen begärs en uppräkning till 5 000 kr., en mycket blygsam höjning. Vi har begärt den höjningen för att vi hade vissa förhoppningar om att socialdemokraterna skulle kunna ha förståelse för behovet av en liten justering av detta belopp. Men inte ens det har socialdemokraterna velat biträda. Jag förstår inte den ovilja som utskottsmajoriteten här företräder. Det går bra att göra en sänkning i toppen, men det blir ett lika fast nej om det rör sig om en blygsam justering i botten. Intressegruppen för socialdemokraterna har tydligen förändrats väsentligt under senare år. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Frågan om aktievärdering vid kapitalbeskattning har fått en, enligt mitt förmenande, något konstig utveckling, i vart fall när man vet att det är en socialdemokratisk regering som har lagt fram propositionen. Jag tror att det finns skäl att litet grand gå tillbaka till den debatt som har förts mellan statsministern och en borgerlig partiledare och till vad statsministern sade på LO-kongressen, där han tog upp frågan om det motsatsförhållande som finns mellan äganderätt och medborgarrätt. Ingvar Carlsson sade på LO-kongressen att medborgarrätten, i vart fall ibland, måste gå före äganderätten. Jag har tolkat honom så att äganderätten inte var något generellt begrepp utan framför allt gällde större kapitalsamlingar. Tittar man sedan på propositionen från regeringen med samme statsminister i spetsen börjar man undra vad han egentligen menar. Här går man helt åt andra hållet. Här gynnar man äganderätten på bekostnad av medborgarrätten. Regeringen har lagt sig platt på rygg inför överklassens kritik mot vissa uppmärksammade fall där nuvarande beskattningsregler tillämpats. Låt mig notera att regeringen föreslår att man skall sänka värdet på aktier från nuvarande 100 96 till 75 96 både när det gäller beskattning av förmögenheter, arv och gåvor. Man tar några uppmärksammade fall, som i sig medfört en livlig debatt, som skäl för att vidta så väsentliga förändringar. Den livliga debatt, som man åberopar i propositionen som skäl för förslaget består i att vissa dagstidningar har funnit anledning att skriva en del. Det är Skattebetalarnas föreningsorgan och en del andra organ, representativa för överklassen, som yttrat sig. Från medborgarhåll i övrigt — från arbetare och tjänstemän — har det inte hörts någon livlig debatt om att man bör sänka förmögenhets-, arvsoch gåvovärdena på aktier eller om att man i övrigt bör mildra arvsskatteoch gåvoskattesatserna, — som propositionen föreslår. Av de här ”uppmärksammade fallen”, som man åberopar i regeringspropositionen gäller att, som tidigare nämnts i debatten, Sally Kistner. Ett annat fall kan vara byggmästaren som flyttar till Schweiz och gör vissa omskrivningar. Det har förekommit en del andra liknande fall. Men dessa kan knappast påstås vara representativa för medborgarna i detta land och för vad medborgarna — arbetare och tjänstemän — tycker och tänker om beskattningsreglerna för överklassen. I Sally Kistners fall visade det sig, att när aktieinnehavet skulle beskattas hade aktievärdet fallit — i motsats till den normala utvecklingen under dessa år — och att försäljningsvärdet alltså inte skulle täcka arvsskatten vid skiftet efter dödsfallet. Vad är denna utveckling synonym med? Ja, knappast med utvecklingen i övrigt på aktiemarknaden. Det är några särfall som får den socialdemokratiska regeringen att vidta så drastiska förändringar att borgarna tycker det är bra, hoppar högt och jublar. De vill bara sänka ytterligare 10 92, sedan är allt frid och fröjd och precis som det skulle vara om borgarna själva fick bestämma. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna bara för några enstaka fall så till den milda grad går borgarna till mötes att deras åsikter blir rådande också i regeringens politik. Då är det inte en arbetarregering längre. Resultatet av de särfall som nämnts här har beaktats i regeringsförslaget, som går i rakt motsatt riktning mot vad statsministern sade vid LO-kongressen. Detta är faktiskt en åtgärd till skydd för äganderätten. Den går emot medborgarrätten och de tolkningar man lägger in i det begreppet. En generell lindring, som förslaget innebär, kommer att öka spekulationerna på börsen på så vis att när det blir värdestegringar blir beskattningen trots allt lindrigare. Det noterade dagsvärdet på börsen var år 1979 ungefär 44 miljarder kronor, och det har stigit till ungefär 300 miljarder kronor år 1986. Den generella lagstiftningen om sänkning av aktievärdena innebär att hela ökningen av börsvärdet kommer att mildras i beskattningen bara på grund av några enstaka särfall, som har gett ett annat utslag. Jag måste fråga om Anita Johansson tycker att detta är en riktig väg att gå. Är det bra att använda ett enda särfall för att generellt mildra hela kapitalbeskattningen för kapitalägarklassen i landet? Är det socialdemokratisk ideologi, eller är det bara socialdemokratisk regeringspolitik? Läget är i vissa fall detsamma när det gäller OTC-aktierna. Här vidtas visserligen en viss skärpning när det gäller värderingen av OTC-aktierna vid förmögenhetsbeskattning i och med att man i stället för tidigare 30 96 av substansvärdet skall ta upp 30 96 av marknadsvärdet. Men det återstår ändå bra mycket till det verkliga marknadsvärde som OTC-aktierna och andra liknande aktieinnehav representerar. Vi från vpk anser det självklart att alla aktier som finns i handeln, på vilken lista de än förekommer, skall värderas förmögenhets-, arvsoch gåvomässigt till 100 92 och inte bara till en del av deras egentliga värde. Har man spekulerat och skaffat sig förmögenheter, då skall man också betala skatt på hela det värde som aktierna representerar. Vi menar att här bör ske en skärpning. Regeringen föreslår också beträffande OTC-aktierna den lindringen —- som tydligen de borgerliga missade när de var i regeringsställning — att man skall reducera värdet av OTC-aktierna vid arvsoch gåvobeskattning till 30 96 av marknadsvärdet i stället för att som hittills ta upp dem till hela värdet. Det går vi också självfallet emot. Utöver detta föreslår regeringen, som jag nämnde inledningsvis, lindring av beskattningen för stora arv och gåvor — en åtgärd som ytterligare gynnar överklassen — medan skatten på ”normala” arv och gåvor är oförändrad eller t.o.m. i vissa fall skärps. De senaste årens inkomstoch förmögenhetsklyftor står verkligen i bjärt kontrast till de här åtgärderna. För de människor som inte tillhör den sidan som ligger i topp har ”problemen” för ett fåtal kapitalägare knappast något intresse. Den typ av kapitalbeskattning som föreslås motsvarar trots allt bara en tiondels procent av hushållens samlade förmögenhet. Det är kanske därför som LO slår fast i sitt remissvar att det är svårt att hävda att arvsskatten dränerar hushållens förmögenhet. Det är jag benägen att instämma i. Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga i detta ärende, men jag tycker att den proposition som regeringen har lagt fram och som den socialdemokratiska majoriteten försvarat i utskottet är nog så betecknande. Jag yrkar bifall till vpk:s reservation.

Herr talman! När socialdemokraterna nu föreslår en viss sänkning av arvsoch gåvoskatten tycks detta glädjande nog ha smittat av sig på vpk, även om Tommy Franzén nyss hårt kritiserade förslaget i propositionen. För några år sedan motionerade nämligen vpk om att den högsta uttagsprocenten i skatteklass II vid arv och gåva skulle vara 108 96. Nu är man nere i 85 26. Även det är alltså ett steg i rätt riktning, och ett ganska stort steg — närmare bestämt 23 procentenheter. Socialdemokraterna har ju nöjt sig med en sänkning med 10 procentenheter i det högsta skiktet. Mot bakgrund härav verkar Tommy Franzéns kritik en aning ihålig.
Herr talman! Jag vet inte hur Knut Wachtmeister räknar, men det kanske inte finns skäl att öda så mycket tid på detta. Den lindring som regeringens förslag innebär är ju den stora frågan. Det kanske inte i första hand gäller skatteskalans utseende vid arvsoch gåvoskatt, utan snarare att man sänker värderingen av aktier från 100 96 till 75 9c. Beträffande arvsskatteskalan så vet jag inte vad Knut Wachtmeister syftar på när han säger att vi har lagt fram förslag om att det högsta uttaget skall ligga på 108 26. Det känner jag inte igen. 85 Yo har vi föreslagit under hela den tid som jag här i riksdagen har sysslat med skattefrågor, dvs. sedan tio år tillbaka. Det är möjligt att det är fråga om något från tiden dessförinnan. 85 96 är den nivå som våra förslag har legat kring i vart fall den senaste tioårsperioden.

Herr talman! För några år sedan var det högsta skatteuttaget i klass II vid arv och gåva 72 Jo. Vänsterpartiet kommunisterna motionerade om en generell höjning av arvsoch gåvoskatten med 50 76. Om man tar 50 96 av 72 Jo får man 36 20. Lägger man det till 72 96 blir det 108 20. Den som diskuterade detta med mig i kammaren hette Tommy Franzén.
Herr talman! Om man tänker sig att man fyller ett kärl med vatten och sedan inte tycks märka när kärlet blir fullt, utan fortsätter att fylla på vatten i tron att kärlet skall bli ännu mera fullt — då förstår jag Knut Wachtmeisters sätt att räkna, och då sätter jag inte mycket värde på det.

Herr talman! Som vi har hört behandlar detta betänkande förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen. Regeringsförslaget föranleds närmast av de invändningar som riktats mot de alltför kännbara effekter som arvsbeskattningens nuvarande nivå kan medföra. Detta gäller särskilt i fråga om större förmögenheter i form av börsnoterade aktier. Berättigad kritik har också riktats mot värderingsreglerna för aktier av olika slag. Propositionen innebär bl.a. att de högsta skattesatserna vid arvsoch gåvobeskattningen sänks och att den latenta skatteskuld som belastar börsnoterade aktier beaktas genom en schablonmässig nedsättning av det värde som skall läggas till grund för beskattningen. Herr talman! När det gäller familjeföretag finns det sedan länge särskilda lättnader vid förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen. Reglerna innebär att värdet på kapitalet skall tas upp till 30 96 av substansvärdet. Även aktier som omsätts vid sidan av börsen bl.a. på OTC-marknaden bör omfattas av samma värderingsprinciper vid förmögenhetsbeskattning. Folkpartiet och centern tycker att man skall slopa förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital i familjeföretag. Herr talman! 1980 års företagsskattekommitté är inte färdig med sitt betänkande som behandlar dessa frågor. Vanligen brukar vi avvakta en pågående utredning innan riksdagen fattar beslut. Utskottsmajoriteten delar inte heller i sak centerns uppfattning, utan menar att om man skall avskaffa förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital i familjeföretag, så måste man samtidigt överväga andra åtgärder för att motverka att denna grupp skattskyldiga får favörer jämfört med andra grupper. Herr talman! När det sedan gäller de ändrade värderingsreglerna för börsnoterade aktier skall de enligt ett förslag från arvsoch gåvoskattekommittén beräknas till 75 26 av marknadsvärdet. Motsvarande regel föreslås också för förmögenhetsbeskattning. På detta förslag yrkar — som vi har hört — vpk avslag, medan moderater och folkpartister yrkar att värdet sätts ned till 65 96 av marknadsvärdet. Kanske vi nu har hamnat någonstans mitt emellan, eftersom det har förekommit kritik från båda hållen här i kammaren. Det senare förslaget skulle leda till omotiverat stora lättnader i beskattningen. Herr talman! Majoriteten delar uppfattningen att den totala reavinstskatteskulden bör beaktas vid aktievärdering. Värdet blir annars i allmänhet för högt. En schablonmetod kan nog inte medföra full rättvisa i det enskilda fallet. Men förslaget innebär, som vi ser det, en klar förbättring. Med en värdering till 75 70 av marknadsvärdet eller av börskursen torde en kollision mellan reavinstsskatt och kapitalvinstsskatt kunna undvikas. Vi socialdemokrater i utskottet delar departementschefens uppfattning att problemet med högt skatteuttag till följd av fallande kurser i stället bör lösas med hjälp av särskilda regler som tar sikte just på detta problem. Detta kommer att behandlas av den sittande arvsoch gåvoskattekommittén. Enligt vår mening skall de nya reglerna gälla fr.o.m. beskattningsåret 1987. Moderaternas förslag om en tidigareläggning avstyrks av majoriteten i utskottet. Herr talman! När det gäller övriga aktier anser vi att samma värderingsprinciper skall gälla för ett och samma aktieslag. OTC-aktierna skall tas upp till ett värde av 30 96 av marknadsvärdet. Ej noterade aktier i OTC-bolag och börsbolag skall värderas enligt samma grunder som de noterade aktierna i bolaget. En värdering till 30 96 leder visserligen till en betydande höjning av förmögenhetsvärdet för huvuddelen av de berörda aktierna, men samtidigt sänks värdet kraftigt vid arvsoch gåvobeskattningen. Tillsammans med lättnader i arvsoch gåvobeskattningen innebär detta bl.a. att den starka kritik som riktats mot de nuvarande reglernas effekter vid generationsskiften i OTC-företagen åtminstone delvis kan tillgodoses. Utskottet vill erinra om att den nya värdenivån avvägts med hänsyn till att den bör tillämpas också för ej noterade aktier. Herr talman! Beträffande skatteskalorna föreslås att grundavdraget vid arvsbeskattning för efterlevande make och barn fördubblas till 100 000 resp. 50 000 kr. Avdragen för mottagare i klass II och III höjs från 5 000 til 15 000 kr. Antalet skikt i skatteskalorna reduceras kraftigt, och det högsta skatteuttaget sänks i klass I från 70 till 60 96 och i klass II från 75 till 65 96. Skatteskalorna kan inte ses isolerade, utan måste bedömas med hänsyn till de skilda värderingsregler som tillämpas för tillgångar av olika slag. De ändringar som föreslås innebär betydande förbättringar i underlaget för beskattningen.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

Herr talman! Anita Johanssons anförande var enligt min uppfattning mera en redogörelse för propositionen än ett argumenterande för ställningstagandena i skatteutskottet beträffande våra motioner. Hon nöjde sig med att säga att det var en skälig avvägning och hänvisade också till pågående utredning, bl.a. när det gäller förmögenhetsskatt på arbetande kapital, som de tre borgerliga partierna vill avskaffa i fråga om mindre och medelstora företag. Nu är det emellertid så, att företagsskattekommittén — jag tror att det var redan 1981 — föreslog att förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag skulle avskaffas. Därför kan man alltså inte hänvisa till en pågående utredning, eftersom ett förslag redan är framlagt. Man må sedan tycka vad man vill om detta förslag. Jag ställde en fråga till Anita Johansson, om hon delade andra framträdande socialdemokraters åsikt att våra kapitalskatter borde anpassas till de skatter som råder i våra nordiska grannländer. Dessa skattesatser redogjorde Britta Bjelle för i sitt anförande.
Herr talman! Anita Johansson sade att man skulle avvakta utredningens förslag. Som framgick av Knut Wachtmeisters anförande är ju ett utredningsförslag redan framlagt beträffande en av de punkter som nu diskuteras. Man blir därför litet förvånad — om Anita Johansson nu verkligen menar att man skall avvakta utredningen — över att man innan utredningens förslag kommer fram höjer skatterna. Man höjer förmögenhetsskatten för OTC-aktier med ganska så mycket. Anita Johansson sade, om jag uppfattade henne rätt, att det är fråga om en betydande höjning. Detta är egentligen att handla rakt emot vad man tidigare har sagt. gåvobeskattning med 65 96 i det lägsta skiktet. Också där skulle man väl kunna avvakta utredningen och inte genomföra en höjning. Även när det gäller skatteklass I finns förslag om en liten höjning av arvsskatten i det lägsta skiktet. Jag måste fråga: Har socialdemokraterna verkligen tänkt att finansiera en ändring av skatteskalorna genom att ta ut en högre skatt i det lägsta skiktet? Det kan vara angeläget för oss att få veta om detta verkligen är grundtanken i socialdemokraternas arvsoch gåvoskattepolitik.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Anita Johansson i mitt anförande. Jag frågade om hon tyckte att regeringens förslag låg i linje med socialdemokratins ideologi eller om det bara låg i linje med regeringspolitiken. Jag tyckte mig skönja ett svar på frågan. Anita Johansson sade nämligen vid ett tillfälle i sitt anförande att man hade hamnat mitt emellan den borgerliga och den kommunistiska ståndpunkten. Tydligen är utgångspunkten att man skall vara ett mittemellan-parti. Beträffande förslaget som sådant tog Anita Johansson upp det problem som i vissa fall har uppstått när kurserna har varit starkt fallande. Egentligen är det väl bara ett fall som är känt och som livligt har debatterats, och det är Sally Kistner-fallet. Anita Johansson sade att man får lösa problemet med fallande kurser med särskilda regler. Jag konstaterar då bara att detta inte stämmer överens med vad man här har gjort. Man har ju lagt fram förslag till generella regler om lägre beskattning på aktiekurser — alltså oavsett om de är fallande eller, som är det normala, mycket kraftigt stigande.
Herr talman! Jag förstår att man avvaktar ytterligare innan man tar ställning till en sådan fråga som förmögenhetsskatt på arbetande kapital i företagen. Jag tycker att denna fråga är mycket viktig. I dagens läge har en småföretagare, med dyra anläggningar och dyra lager, egentligen mycket svårt att få fram pengar till förmögenhetsbeskattningen. Många gånger är det t.o.m. så att företaget inte bär de kostnader som företagaren måste ta ut för att kunna betala denna förmögenhetsskatt. Därför letar man olika möjligheter att kringgå de bestämmelser som vi har i dag, vilket knappast är särskilt bra för den svenska skattemoralen. Det är hög tid att man faktiskt tittar på dessa bestämmelser på ett seriöst sätt och kommer till skott. Det är precis vad folkpartiet har gjort, och vi yrkar på att förmögenhetsskatten på arbetande kapital skall avskaffas. Anita Johansson säger att 75 Jo av värdet på börsnoterade aktier är en rimlig nivå. Visserligen säger hon att man inte alltid kan räkna med att det blir rättvist i det enskilda fallet. Där menar vi i folkpartiet att den enskilde inte skall behöva sitta i kläm på ett eller annat sätt därför att reglerna inte räcker till. Vi menar att om det råder tveksamhet det i stället är staten som skall stå för detta och inte den enskilde. Detta är skälet till att vi vill att nivån skall sättas till 65 96. När det gäller löften har ju finansministern i våras onekligen sagt att lättnader i förmögenhetsskatten beträffande börsnoterade aktier skulle träda i kraft redan under innevarande år. Det är klart att många människor utgår från att det blir på det sätt som finansministern säger. I propositionen ändrar man sig sedan och har en annan inställning. Vi menar att man, om det finns

Herr talman! Som svar till Tommy Franzén vill jag citera några rader ur skatteutskottets betänkande 1983/84:11: ”För det första föreslås en skärpning av realisationsvinstbeskattningen på börsaktier som avyttras efter minst två års innehav.” Det som nu föreslås är ju en liten kompensation för detta. Jag tycker att även Tommy Franzén trots den vpk-are han är ändå kunde medge att den höga nivån på arvsskatten i vissa fall har fått orimliga konsekvenser. En sänkning måste, enligt vad vi inom majoriteten anser, mycket noga vägas mot de fördelningspolitiska skäl som ligger till grund för arvsbeskattningen. Knut Wachtmeister och Britta Bjelle delar uppfattningen att den latenta reavinstskulden bör beaktas vid aktievärderingen. Men i reservationen skriver man, och då måste jag få citera, herr talman: ”Den — — — föreslagna nedsättningen av värdenivån är —-- för liten för att man i tillräcklig omfattning skall kunna undvika problemen med ett för högt underlag för beskattningen när det gäller arv, gåva och förmögenhet.” Herr talman! Jag tycker att det skulle kännas väldigt skönt om de borgerliga någon gång kunde ha en fördelningspolitisk tanke bakom sina förslag. Men jag är inte förvånad. Jag är naturligtvis inte heller förvånad över att Tommy Franzén anser att vi har gått alldeles för långt. Det är sannerligen inte lätt att tillgodose alla grupper i kammaren. Jag roade mig med att läsa några gamla protokoll där denna typ av beskattning behandlas, eftersom det är första gången som jag har att svara för denna typ av ärende. För två år sedan varnade de borgerliga för hur illa det skulle gå till följd av alla de aktieoch andra skatter som den nya regeringen hade lagt på den svenska företagsamheten. Jag tycker att det nu framgår att alla dessa förutsägelser har visat sig vara alldeles felaktiga. Ni hade fel. Aktiemarknaden har utvecklats utomordentligt positivt. Det visar att ni i grunden har ett alldeles för snävt synsätt. Jag tycker att vi nu har gått er en bit till mötes i den här frågan, och det borde man från borgerligheten vara ganska nöjd med.

Herr talman! Jag skulle bara vilja göra en kommentar till Anita Johanssons yttrande att hon ser som ett problem att inte kunna tillgodose alla grupper i kammaren. Men snälla Anita Johansson, det är väl inte socialdemokratins uppgift att tillgodose alla grupper här i kammaren. Det räcker att tillgodose de väljargrupper, arbetarklassen, som står bakom partiet. Arvsskatten är knappast deras problem, oavsett om skatteskalan är hög eller den blir lindrigare som regeringen har föreslagit. Det är väl ändå de gruppernas intressen som socialdemokraterna borde slå vakt om. Överklassen tillgodoser nog sina intressen ändå. ett löfte, också skall hålla det. Vi anser därför att de utlovade reglerna skall
Herr talman! När regeringen nu höjer arvsoch gåvoskatten i de lägsta skikten, borde i logikens namn det gåvoskattefria beloppet höjas från 2 000 kr., som det har varit så länge jag kan minnas. Efter höjningen i lägsta skiktet kommer gåvoskatten på 3 000 kr. att bli 100 kr., vilket knappast täcker kostnaden för handläggning av uppbörden. Anita Johansson kan kanske tala om för mig, om hon tycker att det är motiverat med en så byråkratisk ordning. Anita Johansson har också tillfälle att svara på den fråga jag ställde nyss: Anser Anita Johansson att man bör anpassa kapitalskatterna i vårt land till vad som gäller i de nordiska grannländerna? Det har nämligen två prominenta socialdemokrater talat för i TV, ett nuvarande statsråd och en nuvarande chefredaktör. Jag vore alltså tacksam om Anita Johansson lämnade sina synpunkter på dessa två problem.
Herr talman! Anita Johansson angrep de borgerliga partierna och sade att vi borde ägna uppmärksamhet åt fördelningspolitiken. Jag skulle vilja ställa samma krav på Anita Johansson att se litet grand på fördelningspolitiken när man fastställer skatteskalorna för arvsoch gåvobeskattningen. Jag ställde frågan, om Anita Johansson ansåg att det var rimligt att göra en skärpning i lägsta skiktet med 65 26 när det gäller gåvoskatten och också en viss höjning av arvsskatten i det lägsta skiktet. Är det rimligt, och är det grunden för den fördelningspolitik som Anita Johansson säger sig önska och eftersträva?
Herr talman! Precis som Knut Wachtmeister kan jag inte förstå varför man inte skall kunna ändra gåvoskattereglerna på det sättet att man höjer det skattefria beloppet. Det har varit 2 000 kr. under en följd av år, och vi vet att man i dag inte får mycket för 2 000 kr. Inte heller 10 000 kr. är något särskilt stort belopp. Det kostar mycket i administration av de här små summorna. När OTC-marknaden öppnades för att de mindre företagen, i huvudsak familjeföretag, skulle kunna skaffa en del riskpengar så att de skulle kunna expandera, insåg alla att aktierna skulle öka i värde, men alla utgick ifrån att man skulle ha kvar samma värderingsregler som tidigare, nämligen 30 96 av substansvärdet. När man nu ändrar spelreglerna och säger att förmögenhetsskatten i stället skall uppgå till 30 96 av marknadsvärdet, kan det i många fall innebära flerdubbling av förmögenhetsbeskattningen. Jag såg t.o.m. ett exempel på att man trodde att det skulle kunna bli en tiodubbling. Att på det sättet i efterhand ändra spelreglerna gör att OTC-marknaden kanske inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som var tänkt. Därför undrar jag varför man inte kan beakta det och låta de spelregler som fanns vara gällande. Det är ett sätt att skapa tilltro till skattesystemet.
Herr talman! Tommy Franzén behöver inte vara orolig för våra väljargrupper. Jag tycker att vi tillgodoser dem efter vår bästa förmåga och har lyckats ganska bra sedan vi kom tillbaka till regeringsinnehavet. En kommitté arbetar med arvsoch gåvoskatterna, och såvitt jag vet brukar vi i sådana fall vänta till dess kommittén är färdig. Den kommer att överlämna sitt betänkande under första halvåret 1987, och då tycker jag att vi kan avvakta med gåvoskatterna. Sedan vet jag inte, Knut Wachtmeister, vilka två prominenta socialdemokrater som har sagt någonting i TV som jag tydligen har missat. Men rent allmänt brukar vi sträva efter att ha samsyn i de nordiska länderna i olika frågor.
Herr talman! Eftersom Anita Johansson frågade vilka prominenta socialdemokrater det var som pläderade för en likformig kapitalbeskattning i de nordiska länderna, kan jag tala om att det är nuvarande kommunikationsministern Sven Hulterström och chefredaktören för tidningen Arbetet Lars

Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera det Anita Johansson sade nyss, att vi eftersträvar samsyn i de nordiska länderna. Det är långt kvar innan vi når den samsynen, eftersom man i Finland betalar 14 90 i arvsskatt då det gäller överlevande make och barn. Vi har nu sänkt till 65 96, så det är lång väg att gå. Jag kan heller inte låta bli att fortsätta att fråga varför man ändrar spelreglerna för de företag som hade vissa förutsättningar när de gick in på OTC-marknaden. Alla kunde förutse att det skulle ske en ökning av marknadsvärdet, och nu när man har fått en massa företag att gå in på OTC-marknaden, då säger man att nu skall vi ta ut en högre förmögenhetsskatt.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 9 behandlar proposition 46 om beskattningen av förmån av fri bil och en lång rad motioner som väckts med anledning av den propositionen. I propositionen föreslås bl.a. ett schabloniserat system för beskattning av förmån av fri eller delvis fri bil och ett slopande av rätten till avdrag för kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats för skattskyldig med bilförmån. Vi moderater anser att det i och för sig är angeläget med åtgärder som förenklar deklaration och kontrollarbete, men vi motsätter oss förslag som innebär att principen skatt efter förmåga frångås. Vi anser att innebörden av de här föreliggande förslagen är att de som har en omfattande tjänstekörning missgynnas. Det gör också de som har långa resor till och från arbetet, medan andra som nyttjar tjänstebilen i stor omfattning för privat bruk i viss mån gynnas. Sådana här effekter får man genom att man värderar bilförmånen utan att ta någon som helst hänsyn till körsträckan. Vi misstänker att förslaget inte heller leder till den avsedda förenklingen. Det finns en stor risk för att många enskilda övergår till att använda egen bilitjänsten. Då kan de inte använda den förenklade självdeklarationen, och det finns risk att taxeringsnämnderna betungas med en hel del utredningar avseende körsträckor och fördelning av körsträckor. Av dessa skäl har vi moderater yrkat avslag på propositionen i dess helhet. Med liknande motiveringar har även centerpartiet och folkpartiet gjort detta. Det har medfört att det finns en gemensam reservation som har nr 1, i vilken vi yrkar avslag på hela propositionen. Beträffande motiveringen har vi litet olika text. Den motivering moderaterna står bakom återfinns i reservation nr 2. Av motionsyrkandena i övrigt har vi moderater tillsammans med centerpartisterna i utskottet som andrahandsyrkande tagit upp några motionsyrkanden som återfinns i reservationerna nr 5, 6 och 7.

I reservation 6 har vi också ett önskemål om ett tillkännagivande att nu gällande jämkningsgrund skall gälla även vid tillämpningen av det nya systemet om det är uppenbart att förmånstagaren disponerar en väsentligt större bil än han eljest skulle ha haft. Med detta, herr talman, vill jag i första hand yrka bifall till reservation nr 1, och beträffande motiveringen under moment 1 bifall till reservation 2. I andra hand, under förutsättning av avslag på reservation 1, yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Herr talman! Folkpartiet ser positivt på varje försök att förenkla våra skatteregler. Detta torde stå fullständigt klart för var och en som följt utvecklingen på skatteområdet i detta avseende under senare år. Det var på folkpartiinitiativ, närmare bestämt från finansminister Wirtén, som arbetet med den förenklade deklarationen kom i gång. Vid förenklingar torde det också vara ofrånkomligt att använda sig av schabloniseringar, som dagens ärende — beskattning av förmån av fri bil — är ett exempel på. Vi är alltså inte från folkpartiets sida i princip motståndare till schabloner. Man måste dock ha klart för sig att schabloner minskar möjligheterna att ta hänsyn till enskilda skattebetalares situation. De innebär med naturnödvändighet att vissa skattebetalare kommer att missgynnas, medan andra kommer att gynnas i varierande grad. Graden av orättvisa hänger starkt samman med skatteuttagets nivå. Försöker man vid en schablonisering att höja skatteuttaget, ökar orättvisan skattebetalare emellan. Sänker man skatteuttaget, tenderar orättvisan att minska. Det förslag vi i dag skall ta ställning till är mot bakgrund av dessa generella konstateranden olyckligt utformat. Den beräkningsgrund om 30 96 av bilens värde som föreslogs i departementspromemorian innebar ett oblygt försök till ett förtäckt kraftigt höjt skatteuttag. Efter en förödande kritik har regeringen sänkt beräkningsvärdet till 22 70. Detta var ett steg i rätt riktning, dock enligt vår mening inte tillräckligt. I själva verket innehåller detta förslag så många tveksamma och dåligt belysta inslag, att vi från folkpartiets sida yrkar avslag på propositionen och menar att riksdagen bör begära ett helt nytt förslag. I gällande tillämpning förutsätts i normalfallet en årlig körsträcka för privatkörningen om 1 000 mil. Styrker inte den skattskyldige en kortare körsträcka, eller framstår det inte som uppenbart att vederbörande kört kortare eller längre sträcka, fastställs körsträckan till 1 000 mil om året. Det hade varit rimligt att vid fastställandet av schablonvärdena utgå från denna grundläggande värdering, baserad på 1 000 mils privatkörning. Det har man uppenbarligen inte gjort. Ett förmånsvärde om 22 96 av nybilspriset året före beskattningen innebär enligt vårt förmenande även det en förtäckt skattehöjning. Detta förhöjda skatteuttag följer med hela vägen då det gäller att fastställa förmånsvärdena för äldre bilar. Tillsammans med ändringen i nuvarande nedsättningsregler får det ganska kraftiga effekter. Mot bakgrund av att förmånsvärdet i något som man skulle kunna kalla normalfallet alltså enligt vår mening är för högt är det också svårt att förstå varför regeringen och utskottsmajoriteten sänkt nedräkningen av förmånsvärdet om den skattskyldige själv bekostar drivmedel från föreslagna 6 procentenheter till 4. Herr talman! I propositionen föreslogs att värdet av extrautrustning överstigande 20 000 kr. skulle läggas till nybilspriset och därmed komma att höja förmånsvärdet. I sådan extrautrustning skulle också värdet av biltelefon ingå. Utskottet har vid sin behandling gjort undantag för biltelefon. Detta är bra, men enligt vår mening inte tillräckligt. Från folkpartiets sida menar vi att all utrustning som är nödvändig för tjänsten borde ha avräknats från det belopp som skall läggas till nybilsvärdet. Sådan utrustning begränsar regelmässigt privatanvändningen i stället för att berika den och borde därför falla utanför. Genom propositionens och utskottsmajoritetens förslag skapar man nu onödiga jämkningsfall där taxeringsmyndigheterna kommer att få in jämkningsansökningar som är helt onödiga och hade kunnat undvikas genom en annan utformning av bestämmelserna. Jag sade att vi tycker att det är bra att man tagit bort värdet av biltelefon från undantagsbeloppet om 20 000 kr. Egentligen borde man löpt linan ut och avskaffat — eller rättare sagt aldrig infört — någon begränsning. Motiven för denna förefaller efter undantaget för biltelefonerna vara minst sagt tvivelaktiga. I vart fall bidrar det inte till den önskvärda förenklingen av bestämmelserna. Det är nog inte någon dålig gissning om jag säger att jag tror att de nya reglerna inte kommer att vara i kraft så värst många år förrän riksskatteverket kommer med önskemålet om slopandet av 20 000-kronorsregeln och i stället framställer önskemål om att extrautrustning inte skall beaktas vid fastställandet av förmånsbeloppen. Herr talman! Reglerna om beräkning av förmånsvärde för privat användning av tjänstebil syftar ju ytterst till att likställa sådan förmån skattemässigt med innehav av egen bil. Självfallet kommer man, som jag tidigare sagt, att vid en stark schablonisering vid beräkning av förmånsvärdet inte att uppnå en fullständig likställighet skattemässigt. Det förefaller ändå helt oacceptabelt att vid en omläggning, på helt otillfredsställande grunder, bara rakt av slopa avdragsrätten för resor till och från arbetet. Vid utskottsbehandlingen har några reella överväganden av konsekvenserna av detta över huvud taget inte förekommit. Detta har helt enkelt inte varit möjligt med den takt i vilken viktiga och ekonomiskt långtgående förslag tidsmässigt på ett närmast halsbrytande sätt forceras igenom utskottsbehandlingen denna höst. Det skulle därför vara av stort värde om utskottets talesman här i dag kunde redogöra för de viktigaste sakskälen till att avdragsrätten skall slopas för en kategori skattebetalare — de som påförs förmån av tjänstebil — medan övriga även fortsättningsvis skall erhålla avdrag. Jag tror att många som drabbas av detta skulle värdesätta att få klara besked på denna punkt. Många har ställt frågor till mig personligen just om detta, och jag har tyvärr inte kunnat redogöra för de eventuella sakskäl som kan tänkas ligga bakom. Herr talman! Propositionen har ändrats på någon punkt, till det bättre faktiskt, genom att socialdemokraterna annars skulle ha hamnat i minoritet vid utskottsbehandlingen. Det gäller bl.a. värderingen av biltelefon, som jag tidigare nämnt. Vpk:s agerande har också föranlett några extra turer vid utskottsbehandlingen. Detta ger mig anledning att erinra om att Bruno Poromaa i gårdagens debatt om traktorskatten efterlyste ett gemensamt borgerligt förslag rörande denna skatt inför nästa val. Det skulle naturligtvis vara kvickt sagt. Är det möjligen förmätet av mig att kvittera genom att efterlysa ett liknande gemensamt program för socialdemokrater och kommunister inför nästa val? Då skulle ju kommunisterna slippa att rösta tvärtemot sina förslag här i kammaren, och ni socialdemokrater skulle slippa att lägga er för kommunisterna vid utskottsbehandlingen. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Detta betänkande gäller, som vi hörde av föregående talare, reglerna för beskattning av förmån av fri bil. Regeringens förslag till förändring av värderingen innebär en avsevärd skärpning av skatten för många anställda, som är beroende av tillgång till bil för att kunna fullgöra sin tjänst. Regeringen motiverar sitt förslag till ändring med att reglerna skall bättre anpassas till den förenklade självdeklarationen. Visst är det bra med förenklingar, men de får inte i alltför hög grad gå ut över rättvisan i beskattningen. I propositionen föreslås också att värdet av extrautrustning överstigande 20 000 kr. beaktas på så sätt att det överskjutande beloppet läggs till nybilspriset. Socialdemokraterna och vpk i utskottet har ändrat detta så att man undantagit mobiltelefon, vilken naturligtvis i många fall påtvingas de anställda såsom en extrautrustning till bilen. Man har rätt att kräva rättvisa i beskattningen. Om den skattskyldige känner sig orättvist behandlad, kan de nya reglerna få en mycket negativ effekt. Därför har vi från centern yrkat avslag på propositionen. Förslaget innebär nämligen att de anställda som har största nyttan av bilen, dvs. de som i tjänsten kör 2 000-3 000 mil, ja kanske 4 000 mil, per år, drabbas hårdast. De har inte så stora möjligheter att använda bilen för privat bruk. Däremot gynnas de som har möjlighet att använda bilen i stor utsträckning för privat bruk. =» Också avdragsrätten för kostnader för resor mellan bostaden och arbetet föreslås borttagen för innehavare av bilförmån. Detta innebär en klar försämring och ökad orättvisa i beskattningen jämfört med nuvarande system. Följden av de nya bestämmelserna blir sannolikt att väldigt många tjänstebilar kommer att ersättas av privatägda bilar, som de anställda i stället erhåller kilometerersättning för. Denna uppenbara risk har upprört våra svenska bilfabrikanter, Volvo och Saab, som har uppvaktat utskottet. Man befarar att de enskilda anställda kommer att i stället för den nuvarande svenska bilen köpa en billigare bil av utländskt fabrikat. Den risken är uppenbar. Detta är negativt ur många aspekter. För det första är det negativt för vårt handelsutbyte. För våra två bilfabrikanter är marknaden redan nu mycket tuff. Det är rätt fantastiskt att Volvo och Saab kan hävda sig så bra på världsmarknaden med tanke på den lilla hemmamarknaden. De nya värderingsreglerna gör hemmamarknaden ännu mindre. För det andra medför övergången till en billigare bil sämre säkerhet för de anställda i trafiken. Både polis och räddningskårspersonal är rörande eniga om att det är våra svenska bilar och någon dyrare importerad bil som klarar bilistens liv och lem vid svåra trafikolyckor. De anställda kommer att utsättas för en större fara, vilket medför ökade kostnader för samhället. För det tredje är komforten i bilen viktig för den som tillbringar större delen av sin arbetsdag i bilen. Även i detta avseende kommer övergången till enklare bilar att få negativa konsekvenser. Detta sammantaget innebär att vi tycker att propositionens förslag inte bör bifallas. Vi har i reservationer begärt förändringar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2 samt 5-7.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar och som är föranlett av ett förslag om ändrade bilförmåner för tjänstebil har väckt mycken debatt och även en del kritik. Det är till den kritiken som de borgerliga nu ansluter sig utan att i sak ha något att anföra. Jag upplever det mer såsom opportunt att kritisera förslaget. Förslaget framställs numera inte längre som ett dråpslag mot tjänstebilsinnehavarna. Tvärtom kan man läsa i Dagens Nyheter den 1 december 1986 att Motorbranschens riksförbund i sin egen utredning konstaterar att det faktiskt blir billigare för de flesta tjänstebilsinnehavare när den nya skatten träder i kraft. Jag förstår därför inte att ni på den borgerliga kanten alltid motsätter er förändringar som innebär förenklingar i skattehänseende, dels för den skattskyldige, dels också för skatteadministrationen. Kan ni ge en trovärdig förklaring på detta? Regeringens förslag innebär att förmånen skall beräknas till 22 20 av nybilspriset året före beskattningsåret. Det är en anpassning av lagen till den verklighet som gäller redan i dag. Vi vet att systemet med en beskattning efter det exakta antalet mil inte har fungerat i praktiken. Folk som utnyttjar företagens bilar för privat bruk inte bara tycker att det är besvärligt och omständligt att föra kördagböcker för att kunna beräkna sin privata körsträcka utan upplever också kontrollen som integritetskränkande. Systemet med en värdering efter exakt angiven körsträcka har med andra ord redan överlevt sig självt. De skattskyldiga har övergivit det, och skattemyndigheterna har redan kapitulerat inför detta faktum och accepterat en viss form av schablonberäkning. När det gäller schablonberäkningar får de till följd att vissa träffas av skatteskärpningar, medan andra får skattelättnader. Det ligger faktiskt i schablonmetodens natur. Men för den typiske förmånstagaren, dvs. den som redovisar ett förmånsvärde beräknat efter 1000 mil och som inte har några avdrag för resor mellan bostaden och arbetet, innebär förslaget att de nya förmånsvärdena blir lägre för så gott som samtliga bilmodeller. Sänkningarna blir ända upp till 4 000 kr. jämfört med det nuvarande systemet. Om den deklarerade körsträckan överstiger 1 000 mil blir sänkningen självfallet ännu större. För närmare hälften av samtliga innehavare av tjänstebil blir alltså resultatet av de nya reglerna att förmånsvärdena sänks. Motorbranschens riksorganisation konstaterar detta i sin utredning, och det är mycket riktigt. Det är nämligen så många som inte har någon rätt till avdrag för resor mellan bostaden och arbetet. Utgår vi i stället från den grupp som deklarerar en körsträcka som motsvarar den genomsnittlige bilistens, dvs. ca 1 300 mil, och som har en avdragsrätt för resor mellan bostaden och arbetet motsvarande 600 mil blir resultatet i det närmaste neutralt.

Vilka fakta har ni för att göra ett sådant påstående? Jag avvaktar med spänd förväntan det svar Kjell Johansson skall ge mig på frågan. Så till reservation 5, som berör rätten till avdrag för resor mellan bostaden och arbetet. Kjell Johansson har även på denna punkt ställt en direkt fråga till mig. I dag kan, Kjell Johansson, beskattningsvärdet av förmånen av fri bil, i vissa extrema fall, bli lägre än det belopp som motsvarar rätten till avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Så är det när körsträckorna mellan bostaden och arbetet är mycket långa. Det innebär att man kan disponera arbetsgivarens bil för rent privat bruk, använda den för resor mellan arbetet och bostaden, allt utan några som helst kostnader, och få en taxerad inkomst som är lägre än om man inte hade haft dessa förmåner. Detta visar tydligt på att det nuvarande systemet lett till effekter som aldrig varit avsedda. Att tidigare favoriserade inslag försvinner kan, Kjell Johansson, aldrig anföras som ett argument för att avstå från en förändring. Jag konstaterar att oppositionens argument och reservationer inte är noga genomtänkta, om ni är ute efter att uppnå större förenkling och ett rättvisare system. Herr talman! Som Motorbranschens riksförbund konstaterat kommer tjänstebil även i fortsättningen att vara ett attraktivt alternativ för dem som använder bil i tjänsten och som dessutom vill utnyttja bilen för privat bruk. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Bo Forslund inledde sitt anförande med att debattera Dagens Nyheter och diskutera Motorbranschens riksförbunds kalkyler, som det har stått att läsa om i någon tidning. Det vore bättre om han ägnade sig åt att debattera med oss företrädare för andra partier. Om Bo Forslund hade lyssnat på vad vi säger och läst våra reservationer, kunde han finna att det inte finns någon anledning att ta i så väldigt hårt som han gjorde. Vi från den borgerliga sidan har ett huvudyrkande om avslag på hela propositionen, av den anledningen att man inte lyckats uppnå den balans mellan rättvisa och enkelhet som skulle ha krävts för att det hade blivit en bra reform. Orättvisorna blir stora. Sedan vänder sig Bo Forslund till Kjell Johansson med anledning av reservation 5 angående resor till och från arbetet. Många i glesbygden med långa resvägar till arbetet blir utan tvivel lidande i en utsträckning som vi inte kan acceptera. Kan vi inte, Bo Forslund, ta det litet lugnt? Låt oss inte använda så hårda ord mot varandra. Det är fråga om att hitta en riktig avvägning mellan enkelhet och rättvisa.
Herr talman! Det är ren opportunism från oppositionens sida, säger Bo Forslund och tar i väldigt hårt. Förenklingarna innebär förbättringar för både riksskatteverket och de skattskyldiga, säger Bo Forslund vidare. Ja, kanske för riksskatteverket, men för många skattskyldiga innebär de avsevärda försämringar. Det säger också Bo Forslund i nästa mening ii sitt anförande när han säger att schablonerna innebär försämringar för vissa skattskyldiga och förbättringar för vissa. Precis detta har jag påpekat. Man kommer att försämra för dem som har en något dyrare men säkrare svensk bil jämfört med den som har en något billigare, osäkrare och mindre komfortabel utländsk bil. Låt oss ta exempelvis Renault. Den kostar 57 000 kr. i inköp och har ett förmånsvärde på ungefär 12 650 kr. En Volvo 245 kostar i inköp 110 400 kr., och förmånsvärdet för den är 24 288 kr., alltså det dubbla. Om dessa schablonbestämmelser införs kommer man att medverka till att folk går över till privatägda bilar. Då är det risk att man faller för frestelsen att köpa en billigare utländsk bil, som också ger sämre säkerhet och sämre komfort.

Herr talman! Bo Forslund talar om opportunism. Det var inte opportunt att kritisera förslaget om biltelefon. Det var mycket bra att förslaget försvann. Det hade varit ännu bättre om all extrautrustning som behövs för användande av bilen i tjänsten hade undantagits. Det hade över huvud taget varit allra bäst om även regeln om 20 000 kr. hade slopats. Då hade det blivit enklare. Bo Forslund tar ett mycket avigt exempel. Han säger att någon kan få större avdrag än vad vederbörande betalar för bilförmåner. Han kan alltså disponera tjänstebilen gratis, säger Bo Forslund. Ja, om arbetsgivaren betalar. Men, Bo Forslund, det här förslaget förhindrar inte detta i alla fall. Förslaget är faktiskt så utformat att man tar bort kravet på körjournal, som tidigare funnits och som gjort att man kom åt det förhållande som Bo Forslund tar upp. Om arbetsgivaren är generös och betalar då är det bara att köra. Företaget får ju göra avdrag. Det är alltså fritt fram att åka. Den möjlighet som Bo Forslund vill stoppa ökar. Så det blir inte speciellt lyckat. Förslaget innehåller ingen som helst bedömning av konsekvenserna för svensk bilindustri eller någon bedömning av hur många som kommer att övergå till egna bilar för att sedan skriva räkning till arbetsgivaren. Det finns ingen ordentlig analys av konsekvenserna av att man slopar avdragsrätten. Vad slutligen gäller förmånsvärdena kan jag berätta att jag fått många brev om dessa.

Det innebär en skattehöjning på 60 Yo. Detta brev har ni fått till finansdepartementet. Jag vet inte om ni har läst det, men nu har ni i alla fall fått höra det.
Herr talman! Karl Björzén började sin replik med att uppmana mig att ta det lugnt och inte använda så hårda ord. Jag tycker att jag var väldigt lugn och dessutom utomordentligt saklig. Men det är väl inte sakargumenten som biter på oppositionen och borgerligheten. Man vill inte diskutera hur det egentligen fungerar med det system vi har och med det system kammaren nu skall fatta beslut om. Karl Björzén säger att jag inledde mitt anförande med att föra en debatt med Dagens Nyheter. Karl Björzén måste ha vaknat konstigt i dag, eftersom han kan göra gällande att jag debatterat med Dagens Nyheter. Jag hänvisade till en artikel i Dagens Nyheter den 1 december i år. Artikeln beskrev helt sakligt Motorbranschens riksorganisations egen utredning om vilket utfall det föreslagna systemet skulle få på de enskilda bilförmånerna. Det konstateras i utredningen att det faktiskt blir billigare med det nya förslaget. Men jag förstår att Karl Björzén och borgerligheten inte är intresserade av att lyssna till sakargument. Ni kan inte heller påstå att denna utredning på något sätt är färgad av socialdemokrater eller av finansdepartementet. Motorbranschens riksorganisation har säkert kommit fram till detta resultat efter en saklig bedömning. Jag förstår att det kan vara obehagligt att få höra fakta. Till sist vill jag säga några ord till Karl-Anders Petersson och i viss mån även till Kjell Johansson om schabloniseringen. Om vi inför ett enklare system, kan det naturligtvis komma att drabba en och annan. Men i de allra flesta fall leder förenklingen till en fördel för den enskilda individen. Med det nuvarande systemet har vissa personer ett mycket stort privilegium, inte minst de som bor långt ifrån sin arbetsplats och har en privat tjänstebil. Jag erkänner — trots att jag är norrlänning — att en och annan har bosatt sig rätt långt ifrån sin arbetsplats. Men man kan ändå inte säga att dessa personer förlorar på det nya systemet jämfört med andra som har bilförmåner. De här personerna har alltså haft ett utomordentligt stort privilegium genom sina avdrag. Man kan fråga sig: Vad är det för rättvisa mellan dessa olika grupper? Jag kan inte finna någon rättvisa i det. Eftersom min taletid nu är slut, återkommer jag i nästa replik.
Herr talman! Bo Forslund sade att han tyckte att han i sitt första anförande var både sansad och saklig. Om detta är vad han kan bjuda på i fråga om sans och saklighet, tycker jag att han skall läsa protokollet och bedöma den saken en gång till. Men det var bra att Bo Forslund var sansad och ganska saklig i den här repliken. Nu talade Bo Forslund på nytt om vad Motorbranschens riksorganisation har sagt och tyckt. Han framhöll att många skulle tjäna på de föreslagna reglerna jämfört med de hittills gällande. Jag vill inte alls bestrida att de föreslagna reglerna blir förmånligare för en del bilinnehavare. Men det finns många andra som drabbas hårt. Det är det ojämna utfallet som vi kritiserat. Vi anser att man inte lyckats uppnå en tillräckligt hög grad av rättvisa. Hur många exempel Bo Forslund än tar fram på individer som kommer att tjäna på omläggningen, kan han vara övertygad om att det är lättare att finna exempel på personer som förlorar desto mer. Motorbranschen har naturligtvis kommersiella intressen som påverkar vad man skriver och tycker. Vi i riksdagen har inte sådana intressen, eftersom vi har andra hänsyn att ta. Vad man kan befara är inte bara en övergång till billigare bilar utan även en ändrad marknadssituation, som kan stöka till det ganska duktigt på motormarknaden i fråga om serviceresurser i form av personal och anläggningar. Men eftersom den frågan inte berörs i betänkandet, skall jag inte göra någon djupdykning i det avseendet. Men jag tror att Forslund kan hålla med om att det finns risker för missbruk av tillgängliga resurser på grund av de ändringar som kan förutses.

Herr talman! Argument biter inte på oss, säger Bo Forslund. I konsekvens härmed undviker han också att anföra några sakargument. Vi måste emellertid reda ut påståendet att de allra flesta skulle tjäna på det nya systemet. Det faller på sin egen orimlighet. Det faller redan av det skälet att man slopar rätten till avdrag för resor. Dessutom tillkommer att en mängd personer kommer att få förhöjda förmånsvärden. I de ändrade bestämmelserna om beskattning av äldre bilar ligger förtäckta skatteskärpningar. Det är alltså inte så som Bo Forslund säger, utan det nya systemet kommer att innebära ett högre skatteuttag. Som jag sade tidigare handlar det egentligen om principen att man skattemässigt skall likställa dem som har tjänstebil med dem som har egen bil. Det är avsikten med detta förslag. Lyckas man med detta är det ett bra förslag. Då finns det ingen som helst anledning att slopa rätten till avdrag för den kategorin. Om man misslyckas, skall man för den kategorin möjligen slopa rätten till avdrag för resor. Att ni tar bort avdragsrätten är ingenting annat än ett bevis för att ni har misslyckats med att på det skattemässiga planet likställa tjänstebilsinnehavare med dem som har egen bil. Därför måste vi få fram ett nytt förslag, som är bättre avvägt och som uppfyller detta grundläggande krav. Det enda skäl till borttagandet av avdragsrätten som jag har hört talas om är baserat på ett enstaka och mycket sällsynt exempel, där en tjänstebilsinnehavare skulle få ett avdrag som var större än själva bilförmånen. Men det exemplet är så sällsynt att Bo Forslund borde se till att det kom på museum.
Herr talman! Bo Forslund sade litet nonchalant att om man skall ha enklare modeller, så drabbar det en och annan. Men när han fortsatte sitt anförande visade det sig att han trots allt inte är helt okänslig för detta. Han sade nämligen att om man har bosatt sig långt ifrån arbetsplatsen kan man ha fördelar av det nuvarande systemet. Det är ganska avslöjande, för det visar att Bo Forslund säkert har fått påminnelser om detta från många som har litet längre sträckor att köra, och som norrlänning borde han inte vara okänslig för deras argument. Bo Forslund har helt enkelt fått stålsätta sig för att inte ta intryck av de sakuppgifter han fått och för att kunna försvara finansdepartementet när det gäller det nya systemet. Det slår nämligen oerhört orättvist, Bo Forslund. Det är lika bra att vi får ett medgivande av Bo Forslund även på den punkten.
Herr talman! Om ni nu inte litar på mina argument, Kjell Johansson och Karl-Anders Petersson, bör ni åtminstone lita på de argument som framförts av olika branschorganisationer — i vanliga fall springer ni deras ärenden ganska ofta. Jag tycker att ni skall ta dem på orden. Jag tror inte att den utredning de har presenterat är på något sätt färgad. Vi kommer ändock inte ifrån att en bilförmån i dag är just en förmån och att en bilförmån efter nästa år också kommer att vara det. Det blir en reell förmån, som många kommer att utnyttja och ha glädje av. Men vad det här är fråga om är att man skall göra bedömningarna av det nya systemet med utgångspunkt i det system som fungerar i dag och som inte är till fyllest. Vi vet att det vållar många problem. Det för med sig en mängd byråkrati dels för den enskilde, dels också för den som skall granska den redovisning som den enskilde bilförmånstagaren måste göra. Det system som nu föreslås är mer renodlat. För den skull är inte sagt att det är ett system som kommer att vara i all evighet. Till sist, herr talman, vill jag kommentera det som sades i någon replik om extra utrustning. Tyvärr måste jag också på den punkten hänvisa till den hearing med olika organisationer vi hade i skatteutskottet, och även här vill jag referera till Motorbranschens riksförbund, som specificerat de extra tillbehör som det kan vara naturligt att ha i en tjänstebil. I specifikationen angavs vinterhjul, extraljus, elektrisk motorvärmare med kupéelement, dragkrok, radio och stöldlarm. För en Volvo 740 GL innebär det en kostnad på 14 500 kr. och för en Saab 900 en kostnad på 13 800 kr.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna accepterar i stort sett regeringens proposition. Vi delar uppfattningen att det nuvarande systemet är orättvist, eftersom det är så lösligt och godtyckligt att reglerna inte kan följas Prot. 1986/87:47 ens av de lokala skattemyndigheterna. 11 december 1986 Men jag är också övertygad om att man även i fortsättningen kommer att tjäna på att ha s.k. förmån av fri bil. Sannolikt kommer rätt till tjänstebil fortfarande att anföras som ett mycket starkt argument när man diskuterar löneförmåner, eftersom en bilförmån räknas som fördelaktigare än en höjning i motsvarande grad av lönen. I debatten har man väckt farhågor för att det föreslagna systemet skulle kunna medföra att tjänstebilsinnehavarna övergår till att köra med egen bil. Den faran är nog inte särskilt stor, men om så skulle ske, vore det då plötsligt fel att själv hålla sig med bil i stället för att företaget, i varje fall när det gäller en viss krets av anställda, håller med tjänstebil på mycket förmånliga villkor? Om förslaget förde det med sig, att vi fick slut på alla dessa löneförmånsresonemang kring tjänstebilssystemet, då skulle det vara en mycket positiv effekt, men jag tror tyvärr inte att så blir fallet. Vad beträffar propositionen fanns det skäl att på några punkter rätta till förslagen. En sådan fråga gällde extrautrustning i form av mobiltelefon, eller biltelefon, som man valt att kalla det i propositionen. En biltelefon kostar i dag i genomsnitt 19 000 kr. I propositionen föreslås att den skall räknas som extrautrustning och alltså inrymmas i de 20 000 kr. som satts som gräns. Men om man räknar in övrig extrautrustning kommer en kostnad på 9 000-10 000 kr. för biltelefonen att falla utanför 20 000-kronorsgränsen, en kostnad som man således måste ta upp för beskattning. Det finns skäl att invända mot detta, eftersom det innebär att en förmånstagare skulle kunna få en årlig skatt på 500 kr. eller kanske upp till 1 200-1 300 kr. för förmånen att ha mobiltelefon. Det är litet väl mycket att betala, även om man tar hänsyn till de privata telefonsamtal som kan komma i fråga. Förslaget på den punkten skulle dessutom medföra att man utrustade allt fler bilar med kassettmodeller, vilket man i och för sig kanske gör ändå. Det här kravet i vår motion tillstyrktes av utskottet, och det var som jag ser det ett riktigt ställningstagande. Vår motion tillstyrktes på ytterligare en punkt. Det gäller frågan om servicemontörerna och vilka typer av bilar som i deras fall skulle bli föremål för beskattning. I propositionen föreslogs att en jämkningsregel skulle gälla i fråga om fast utrustning. Servicemontörer liksom även andra yrkeskategorier har emellertid en mängd utrustning i sin kombibil, som även om den inte räknas som fast utrustning bör komma i fråga för jämkningsreglerna. Det var vårt förslag i motionen, vilket också har accepterats av utskottet. Vi tyckte också att det fanns skäl att se över propositionsförslaget på en tredje punkt. Enligt vår mening borde man göra en uppföljning av effekterna för förmånstagarna av de nya reglerna. Även utskottet ansåg att det var ett förslag som det fanns anledning att ta fasta på. Utskottet har därför tillstyrkt förslaget om att man skall göra en uppföljning för att undersöka vilka effekter detta kan ha fått för förmånstagarna. Jag är övertygad om att det kommer att visa sig att det inte skett några — åtminstone inte drastiska — försämringar för förmånstagarna, möjligen i några få fall. Det kan visa sig att några har kommit i kläm. I så fall får man ta ställning till vad som behöver göras. Jag tror att det kan vara fråga om 43 människor som har låga löner och som inte har någon reell valfrihet att avstå från förmånen av fri bil. Jag tänker då på människor som exempelvis har arbeten där det ingår beredskapstjänst och för vilka bilen kan liknas vid en verkstad. När dessa människor skall ha beredskapstjänst och vara på hemmaplan under t.ex. helger har de möjlighet att nyttja bilen, och de är t.o.m. tvungna att ha den till och från arbetet därför att de måste ha ”verkstaden” med sig om de skulle behöva rycka ut under helgen eller mitt i natten. Det är orimligt att speciellt människor som har låga löner skall kunna drabbas även av beskattningen av förmånen av s.k. fri bil. De skulle kanske själva helst vilja slippa detta påhäng. Av dessa skäl bör man se över vilka effekter detta har fått och se till att man gör något åt det. Utskottet har sagt att man vid uppföljningen skall se över de problem som tas upp i den fjärde punkten. Jag har nöjt mig med detta, och jag tycker att det kan finnas skäl att i detta sammanhang yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Jag vill också något kommentera reservation 6 från moderaterna och centern, som med anledning av det sistnämnda fallet har fogat en reservation till betänkandet. Det är alltså med anledning av vpk-motionen som moderaterna och centern har skrivit denna reservation. Men denna reservation från moderaterna och centern innebär en väsentlig utvidgning av vpk-yrkandet. Vår motion utgick från människor med låga löner som inte har reell valfrihet att avstå från bil. Men reservation 6 innebär att nu gällande jämkning skall gälla i stort sett vilka människor som helst, hur höga löner de än har, ”om det är uppenbart att förmånstagaren disponerar en väsentligt större bil än han eljest skulle ha haft”. Detta var aldrig avsikten med vpk-motionen, och därför yrkar jag avslag på denna reservation.
Herr talman! Tommy Franzén tog först upp frågan om huruvida det som föreslås i propositionen kommer att leda till att fler använder egen bil i tjänsten. Tommy Franzén sade att han inte trodde att det skulle bli så. Är det något fel om fler övergår till att använda egen bil i tjänsten? Naturligtvis är det inte något fel, och det är väl inte någon som har påstått det i debatten heller. Vad det handlar om är att reservanterna tror att förslaget kan medföra att den avsedda förenklingen inte uppnås. Jag nämnde i ett tidigare inlägg att detta möjligen även kan leda till en störning på marknaden. Men annars är det naturligtvis inte något fel att använda egen bil i tjänsten. Sedan tog Tommy Franzén upp reservation 6. Under diskussionerna i utskottet uttalades det från moderat håll en viss förståelse för ett yrkande i en vpk-motion. Vi trodde att vi skulle uppnå enighet beträffande detta yrkande. Då ville vi inte göra en kovändning. Vi blev därför litet förvånade över att Tommy Franzén själv inte stod fast vid motionsyrkandet. Detta är emellertid inte någon stor fråga utan bara en detalj i det hela. Men vi har bara försökt att vara konsekventa. Vi anser att det skulle bli ett starkare förslag om kammaren biföll reservation 6.
Prot. 1986/87:47 Herr talman! Det skulle väl vara bra om var och en höll sig med egen bil, 11 december 1986 sade Tommy Franzén. Han menade med detta, såvitt jag förstår, att detite vore någon nackdel om man utfärdade så stränga regler att man förhindrade RA av förovan av fri bi människor att använda tjänstebil. Det skulle innebära ett samhällsekonomiskt slöseri av stora mått om man gick fram med en sådan lagstiftning. Att man vill undvika detta slöseri är det bärande motivet till att man över huvud taget har en sådan lagstiftning. Kvar står då frågan om att förmån av fri bil skall beskattas på ett rimligt sätt. Det är märkligt, att när det blir tal om detta svänger Tommy Franzén helt och börjar tala om att man skall göra en uppföljning av effekterna och att man skall lindra vissa effekter. Men, Tommy Franzén, det hela måste väl ändå hänga ihop på något sätt? Skall vi tillåta bilförmån eller inte?
Herr talman! Om Kjell Johansson hade lyssnat till vad jag sade hade han inte behövt ställa denna fråga. Jag har inte sagt att vi inte skall ha bilförmåner, men jag har sagt att om dessa regler för med sig att människor håller sig med egna bilar i stället för att flyta på en våg av billigare förmåner, åtminstone mindre beskattade förmåner än egen lön att köpa bil för, skulle det naturligtvis vara bra. Beträffande behandlingen av reservation 6 i utskottet är det riktigt som Karl Björzén säger, nämligen att det förekom diskussioner som skulle ha kunnat leda till stöd för våra motionsyrkanden. Men när det kom till kritan visade det sig att reservationen innebar att ni ville vidga jämkningsmöjligheterna till att gälla betydligt större grupper än vad vpk föreslog i sitt yrkande. Vi ansåg att detta enbart skulle gälla de människor som har låga löner och som inte har någon reell valfrihet, medan ni ville att rätt till jämkning skulle föreligga för alla förmånstagare som kan påstå att den bil de disponerar är väsentligt större än den de annars skulle ha haft om de hade köpt en för egna pengar. Då kommer man även in på de människor som har höga löner och som åker i litet onödigt stora tjänstebilar. Dessa människor har jag inte några sympatier för. Dessa människor skall också skatta för förmånen. Men det är de människor som har låga löner och inte har någon reell valfrihet och inte kan avstå från tjänstebil på grund av arbetets natur som vi har velat slå vakt om i vårt motionsyrkande. Detta yrkande kunde inte de borgerliga komma överens om, utan de ville vidga detta till att gälla även andra. Det ville inte vi vara med om.
Herr talman! Tommy Franzén fäste stor vikt vid en formulering i motionen om att detta skall gälla människor med låga löner. Han vill ge sken av att vi bara vill slå vakt om dem som har höga löner. Det är larv, Tommy Franzén. Jag tycker att Tommy Franzén skall läsa reservationen en gång till. Det finns nämligen inte något underlag för att säga att reservationen innebär en stor utvidgning och gäller alla möjliga som inte behöver tjänstebil. I reservationen står det ”att nu gällande jämkningsgrund skall gälla även vid 45 tillämpningen av det nya systemet om det är uppenbart att förmånstagaren disponerar en väsentligt större bil än han eljest skulle ha haft”. Det innebär att han mer eller mindre tvingas ha en större och dyrare bil än vad han skulle ha haft om han hade köpt den själv. Det är väl inte något som är typiskt för människor med höga inkomster? Jag undrar vad skattemyndigheterna skulle säga om man införde bestämmelser där man använder uttrycket låg lön, om man då skulle ge anvisningar om vad som menas med låg lön och om man då skulle vara tvungen att pröva vem som uppfyller kravet på låg lön. Tommy Franzén försöker nog bara slinka undan en förarglig reträtt från ett eget motionsyrkande.
Herr talman! Jag tycker det var bra att vi fick besked av Tommy Franzén att det även fortsättningsvis skall vara möjligt att ha tjänstebil. Det skulle vara bra om vi också kunde komma överens om att beskattningen av sådan förmån skall ha till huvudsyfte att likställa tjänstebilen med innehav av egen bil. Om vi vore överens om detta — jag tror faktiskt att vi är det — skulle inte Tommy Franzén ha sådant bekymmer med att avgöra på vilket ben han skall stå i sin strävan att dels klippa till kapitalisterna, dels hjälpa låginkomsttagarna.
Herr talman! För min del är detta inte svårt. Att Kjell Johansson inte kan hänga med kan jag förstå, men det är inte det problemet gäller just nu. Nu läste Karl Björzén upp exakt det som står i reservationen från bl.a. moderaterna. Den visar att det handlar om en utvidgning. Det gäller inte bara dem som har låga löner, utan det är en utvidgning till vilka nivåer som helst. Jag har framhållit att det inte var det vi avsåg med vårt motionsyrkande. För tydlighetens skull skall jag läsa upp det yrkande, där vi säger att ”jämkning bör komma till stånd vid låg lön och då reell valfrihet inte förekommer”. Detta har jag förklarat för Karl Björzén vid ett par tillfällen och även för andra. Jag beklagar att Karl Björzén inte har fattat vad jag har sagt.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu behandlar har väckt många känslor till liv ute i landet. Sammanlagt finns ungefär 200 000 svenskar som i dag har tjänstebil. Jag tänker inte i detta anförande i första hand ta upp de skattemässiga synpunkter jag har, utan skall i stället beröra olika konsekvenser av ett bifall till utskottsmajoritetens förslag. Förslaget till tjänstebilsskatt kommer att minska trafiksäkerheten, minska antalet arbetstillfällen i Sverige, påverka miljön i negativ riktning och förstärka många glesbygdsbors och barnfamiljers ekonomiska problem. Herr talman! Jag sade i inledningen av mitt anförande att förslaget kommer att minska trafiksäkerheten. Människor kommer att köra omkring i äldre och sämre bilar. Många av dem som i dag har tjänstebil kommer troligen att köpa en egen bil och få milersättning från det företag där de arbetar. Detta har nämnts tidigare i dagens debatt. Risken är då att människor väljer äldre bilar och mindre bilar som inte är lika trafiksäkra som de stora bilar som i dag är vanliga som tjänstebilar. En sådan utveckling är oroande, men dess värre trolig. Jag har i en motion tillsammans med en representant från vardera centerpartiet och folkpartiet, motion Sk117, föreslagit att extrautrustning med trafiksäkerhetshöjande effekt ej skall beskattas enligt de i propositionen föreslagna reglerna. Även om en eventuell mobiltelefon inte skall räknas med i det föreslagna fribeloppet på 20 000 kr. för extrautrustning, kan i många fall delar av kostnaden för låsningsfria bromsar, s.k. air-bags, dubbdäck m.m. komma att beskattas. Detta gynnar på inget sätt målsättningen att få fler trafiksäkra bilar. Jag yrkar dock inte bifall till min motion i dag utan avser att återkomma i frågan under den allmänna motionstiden nästa år. Herr talman! En stor del av de svenska biltillverkarnas nybilsförsäljning sker i form av tjänstebilar. Det föreliggande förslaget kommer troligen att minska försäljningen av nya, svenska bilar. Denna farhåga har också framförts av bl.a. Landsorganisationen och Metallindustriarbetareförbundet. Varför har majoriteten inte lyssnat på dessa synpunkter och argument och tagit hänsyn till sysselsättningen i den svenska bilindustrin? Herr talman! Förslaget kommer också att medföra negativa miljöeffekter, eftersom föryngringen av bilparken kommer att minska. Äldre bilar släpper ut mer avgaser än nya. Detta är de flesta överens om. Är majoriteten verkligen beredd att få dessa negativa miljöeffekter? Herr talman! Det finns två grupper i samhället som kommer att få stora problem om detta förslag röstas igenom i kammaren i dag. Jag tänker på glesbygdsborna och barnfamiljerna, som är mycket bilberoende. Förutom den generella skattehöjningen kommer det borttagna avdraget för resor till och från arbetet att medföra betydande skattehöjningar för dessa grupper som har tjänstebil. Jag undrar därför vilka argument majoriteten egentligen har för denna betydande skattesmäll för glesbygdsbor som detta förslag innebär? Herr talman! Jag har i mitt anförande redogjort för några negativa effekter som det nya förslaget till tjänstebilsbeskattning kommer att medföra. Jag vill därför ställa följande tre frågor till majoritetens företrädare Bo Forslund. För det första: Förslaget riskerar att sänka trafiksäkerheten. Vilka argument finns för att ändå genomföra ett förslag som får dessa negativa konskvenser? För det andra: Vi riskerar också att få fler äldre bilar i trafik i och med förslaget. Då kommer även avgasutsläppen att öka. Är majoriteten verkligen beredd att betala priset i form av en försämrad miljö? För det tredje: De stora förlorarna med detta förslag är glesbygdsborna, vilket jag nämnde tidigare. Vad svarar Bo Forslund en person i exempelvis Norrland, i den egna valkretsen, som får en skattesmäll på flera tusen kronor när vederbörande inte längre får dra av kostnaderna för resor till och från arbetet? Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag vill säga helt kort till Jan Sandberg att jag inte alls tror att det blir någon stor skattesmäll. Det ligger mycket dramatik i det uttalandet. Måhända finns det en och annan som har mycket långt till sitt arbete och därför har förmånsbil. De är priviligierade jämfört med andra grupper som också har förmånsbil, men däremot inte har möjlighet att göra reseavdrag i deklarationen. Till sist vill jag säga beträffande trafiksäkerheten att vi i dag föreslår ett fribelopp på 20 000 kr. Det måste vara vars och ens ensak att använda det på det sätt man själv önskar.

Herr talman! Jag tackar för de delsvaren. Såvitt angår trafiksäkerheten, låsningsfria bromsar m.m., gäller följande. Om man investerar i låsningsfria bromsar tillsammans med en mängd andra åtgärder — herr Forslund nämnde tidigare några av dem —- kommer kostnaden att bli mer är 20 000 kr., och då kommer man att straffbeskattas för att man investerar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och detaljer. Så till påståendena om att förslaget inte gör det dyrare för människor att ha tjänstebil och att människor i glesbygd inte kommer att få den skattesmäll som jag har påstått. Detta är ju helt uppenbart. Det stora problemet med detta förslag är just att man avskaffar rätten att göra avdrag för kostnader för resor till och från arbetet. Jag är övertygad om att herr Forslund i sin egen valkrets har väldigt många människor som kommer att få mycket kraftiga skattehöjningar i och med genomförandet av detta förslag. Jag tyckte inte att jag fick svar på frågan om miljön och den om trafiksäkerheten. Många kommer troligen — det har sagts tidigare också — att byta ut tjänstebilen, efter att ha betalt en viss summa som straff för att de säger upp ett leasingavtal, och köpa en egen bil och få bidrag från arbetsgivaren för resekostnaderna. Därvid kommer de att välja en äldre bil och kanske också en mindre bil. Vi kan väl ändå vara överens om att en utveckling av den svenska bilparken mot mindre och äldre bilar kommer att inverka menligt på såväl trafiksäkerheten som den svenska miljön såvitt gäller avgasutsläpp.
Herr talman! Jag tycker inte att det lönar sig att ösa krut på Jan Sandberg i denna fråga. Jag vill bara hänvisa Jan Sandberg till att läsa Dagens Nyheter den 1 december 1986.
Herr talman! Jag har läst den artikeln. Men där jämför man endast nuvarande system med det föreslagna systemet beträffande skatteeffekterna för en normal tjänstebil. Men om man ser på andra konsekvenser som jag tagit upp — för dem som har mycket långa resvägar till och från arbetet och kommer att få betydande skattesmällar på grund av förslaget — förstår man att utvecklingen blir den att vi får mindre bilar och äldre bilar, och det påverkar såväl miljön som trafiksäkerheten negativt. Jag tycker att det priset är alldeles för högt. Och jag är övertygad om att också framtiden kommer att utvisa — även för utskottsmajoritetens talesman —-att jag nog hade rätt när jag stod här i kammaren i dag den 11 december och antydde vad det här förslaget kunde få för konsekvenser.